Herr talman! I motion 1980/81:929, som socialutskottet behandlat i betänkande nr 43, har jag och mina medmotionärer begärt att patientombud skall tillsättas vid varje större mentalsjukhus på försök i fyra år. Det finns flera skäl för detta. Denna kontaktperson skall ha en uppsökande verksamhet och på så sätt lära känna både patienter och personal, anhöriga till patienter osv., vilket är mycket värdefullt. Jag har i min motion närmare redogjort för vilka uppgifter ett patientombud bör ha. Det är utan tvivel så att det för den enskilda patienten är svårt att veta till vem eller vart man skall vända sig för att få hjälp med olika problem, som kan vara av många slag. Man kan kanske säga att detta hör till personalens uppgifter bland alla andra i det praktiska vårdarbetet. Ja, förvisso är det så, och personalen fullgör också dessa uppgifter. Men det finns många situationer där det är lämpligare att någon som står utanför det direkta vårdarbetet hjälper patienten, speciellt då det gäller klagomål av olika slag. Det har under senare år inträffat händelser som visar att det förekommer fysiskt och psykiskt våld på våra mentalsjukhus. Det är helt oacceptabelt, hur provocerad en anställd än kan vara av en patient. Och jag kan intyga att Nr 157 provocerad, det kan man bli. Jag har själv varit utsatt för våld från patienter men klarat mig tack vare ingripanden från andra patienter eller personal. Det behöver inte heller vara så att det är patienter som tycker illa om en som utlöser våldsaktioner. För mig har det gällt patienter som jag haft mycket goda relationer till och som när de klarnat till inte själva kan begripa att de gått på just mig.

Herr talman! I motion 1256 har jag begärt en översyn av statsbidraget till den psykiatriska vården i syfte att få en snabbare utveckling mot öppnare vårdformer. Margareta Andrén har begärt samma sak i motion 1236. Skälet är att den önskvärda utvecklingen mot öppnare vårdformer inom psykiatrin på sina håll går mycket trögt. Det finns många förklaringar till detta. Bl. a. är betydande resurser bundna i stora, ofta geografiskt isolerade, sjukhus. Vidare uppstår svårigheter att ordna bostad och meningsfull sysselsättning efter det att man vistats 161 lång tid på sjukhus. Allmänhetens fördomar gör ibland att man blir osäker och rädd för att flytta ut. Patientinventeringar har visat att ca 10 000 patienter skulle kunna skrivas ut till eget boende eller någon form av kollektivt boende. Alla ansträngningar måste göras för att detta skall bli verklighet. Det kan inte accepteras att människor enbart av sociala skäl tvingas vara kvar på sjukhus. Många landsting arbetar föredömligt med att utveckla den öppna vården, så att man i så stor utsträckning som möjligt kan få hjälp och stöd på hemorten. Man får dock inte glömma kommunernas ansvar för sina invånare. Det är i regel kommunen som har ansvaret för bostadsförsörjningen och för sociala stödinsatser. När det gäller den viktiga frågan om rätten till arbete måste centrala politiska beslut till. Att bearbeta sådana här fördomar måste sägas vara alla inblandades uppgift. Det går att slussa ut människor även om de bott 10 eller 20 eller 30 år på sjukhus. Samhället bör ge dem den chansen genom systematiskt planerade insatser av sjukoch socialvård, arbetsvård m.m. Ett sätt att påskynda utvecklingen i önskvärd riktning kunde vara att använda statsbidraget som styrinstrument. Behovet av en särskild lagstiftning i likhet med den som finns för omsorgen om de utvecklingsstörda har diskuterats. Den ramlag som nu förbereds på sjukvårdsområdet och den nya lagstiftning om kommunernas sociala ansvar som snart skall träda i kraft borde kunna medverka till förbättringar för här aktuella grupper. Detta behöver man följa med uppmärksamhet. Jag vill poängtera att jag inte kommer att diskutera innehållet i vården vid detta tillfälle utan former och organisation. Först vill jag dock fråga varför man inte behandlar alla motioner som rör den psykiatriska vården samtidigt. Det hade varit synnerligen lämpligt att först få diskutera målsättningar och innehåll i vården och därefter statens roll, dvs. om man skall ha någon styrning eller inte. Utskottet nöjer sig med att konstatera att överenskommelsen om statsbidrag till den psykiatriska vården bör kunna bidra till en utveckling i den begärda riktningen. Det är enligt min mening väl optimistiskt att tro att allt löser sig av sig självt. Sanningen är att överenskommelsen inte förhindrar en utveckling mot öppnare vårdformer, men någon styrning kommer definitivt inte att ske. Jag tycker det är djupt beklagligt att man inte tagit vara på möjligheten att styra verksamheten, t.ex. på det sätt riksrevisionsverket har föreslagit. Jag skulle vilja veta om utskottets talesman är beredd att ta upp frågan till omprövning, om det visar sig att ingenting händer. En ändrad statsbidragskonstruktion löser givetvis inte alla problem. Vi kan inte, som jag nämnde tidigare, lägga hela ansvaret på sjukvården. Det handlar också om kommunernas ansvar för sina invånare. Det finns väldigt fint uttryckt i socialtjänstlagen, och vi måste noga följa tillämpningen av den. Ibland handlar det om så enkla ting som att tillhandahålla en bostad. En utslussning får inte stupa på någonting sådant. Det kan i andra fall handla om att man har ett arbete som är knutet till sjukhuset och som man förlorar vid en utskrivning. Med litet smidigare regler på det området skulle man lätt kunna övervinna dessa hinder. Det kan också handla om att avgiftssystemet inom sjukvården försvårar en utflyttning. Detta är frågor som jag tagit upp i andra sammanhang. De viktigaste hörnstenarna för att skapa hyggliga levnadsvillkor är för dessa grupper liksom för oss alla andra bostad, arbete och kontakt. Tillgång till dessa ting är alltså en förutsättning för att utslussning skall kunna ske. Men åter till statsbidraget och då en sista fråga till utskottet: Varför vill maninte styra utvecklingen? Tycker man att den är tillfredsställande som den är? Jag anser i likhet med Lilly Hansson att det är meningslöst att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen, men jag ville uttrycka mitt missnöje med frågans hantering.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min stora uppskattning av de motioner som väckts av dem som här talat för sin sak. Motionärernas tankegångar stämmer väl överens med vad vi från vpk:s sida har framfört i olika sammanhang, även i motioner som kommer att behandlas senare i år. Jag skall be att få ställa två frågor till utskottets talesman, frågor som är aktualiserade av betänkandet och av den överenskommelse som betänkandet handlar om. Det är ju så att man i Sverige har en extremt hög frekvens tvångsomhändertagande inom psykiatrin. Sverige utmärker sig på detta område på ett sorgligt sätt bland de industrialiserade länderna. Det är också så att man har en inriktning på vård och behandling som innebär oproportionerligt mycken sluten vård i förhållande till den öppna vården. I flertalet andra länder är proportionerna andra — i vissa länder helt tvärtemot vad de är här. Man har alltså en gammaldags struktur både organisatoriskt och vetenskapligtbehandlingsideologiskt. Reformen av denna struktur går, som det har påpekats av Lena Öhrsvik, mycket trögt och långsamt. Utbildningen i psykoterapi och analytisk psykiatri är dåligt tillgodosedd här i Sverige — en gammal dålig tradition också i det avseendet. Mot den bakgrunden hade det varit särskilt motiverat, om man hade ansträngt sig att genom former för bidrag till landstingen kunna driva på den psykiatriska reform som ju ändå socialstyrelsen i princip, om än litet halvhjärtat, har uttalat sig för och som det också är på modet i debatter här i kammaren, när det gäller majoriteten i socialutskottet, att helhjärtat ansluta sig till. Jag frågar alltså: Vilka garantier har ni försökt skaffa er för att utvecklingen skall gå i den riktning och i den takt som är önskvärd och möjlig? Och varför har ni inte använt avtalet direkt för att driva på utvecklingen och göra den snabbare? Det var frågorna beträffande det ena. Jag har ytterligare frågor som gäller detta med patientombudsmän, en fråga som var uppe med anledning av en vpk-motion som hade en mer generell syftning och avsåg hela sjukvårdssek torn. Den motionen behandlades här i våras. I svaret på Lilly Hanssons motion säger nu utskottet att det kan vara av värde att få vad man kallar kontaktmän, och utskottet hänvisar till att en utredning har i uppdrag att undersöka det. Då skulle jag vilja veta: Vad menar ni egentligen med kontaktmän?

De skulle alltså vara någon sorts sammanjämkningsorgan, vilket i klartext betyder att de skulle övertala bångstyriga patienter att inte söka såk med läkarna. Det är vad det handlar om egentligen, om man skall vara litet cynisk. Nu skulle jag vilja fråga: Vad menar ni med kontaktmän? Är det ett verkligt tillmötesgående av Lilly Hanssons krav att det skall finnas någon som företräder patientens intressen? Och varför talar ni om kontaktmän bara för det begränsade område som rör patienter som faller under LSPV? Lilly Hansson har redan ställt den frågan, men den kan ställas en gång till. Men framför allt: Vad är det ni menar med kontaktmän? Vad skall det vara för sorts människor? Vilken funktion skall de ha? På vems sida skall de stå? Det kunde vara intressant att få veta detta — får man det förklarat får man också på ett tydligare sätt förklarat var ni verkligen står i den här frågan. Det framgår ju inte alls av betänkandet.
Herr talman! Utskottet föreslår att det avtal som finns redovisat i propositionen godkänns, och eftersom det inte har framställts några andra yrkanden här skall jag försöka fatta mig kort. Vi menar att den nya konstruktionen av stödet till den psykiatriska vården också innebär ett stöd för en önskad utveckling mot öppnare vård. Både Lena Öhrsvik och Jörn Svensson har här ställt frågor på temat: Varför vill ni inte ha en starkare styrning? Mitt svar på det är att vi i största möjliga mån skall försöka att hålla fast vid principen att det är landstingen som beslutar om vården. Men vi skall inte ha ett statsbidragssystem som försvårar en utveckling i riktning mot den uppläggning av vården som det råder allmän enighet om och som bl.a. finns utvecklad i socialstyrelsens senaste dokument. Jag kan sedan tillägga att det i propositionen aviseras att man i nästa etapp skall diskutera ett ännu mer generellt system för ersättning till sjukvårdshuvudmännen, som skall utgå efter invånarantal eller något liknande. Då blir det ännu mindre hinder för en utveckling i riktning mot öppnare vårdformer. Då kanske någon säger: Skall vi inte driva på sjukvårdshuvudmännen i den riktningen? Jo, om det visar sig att detta inte är tillräckligt får vi naturligtvis ta upp frågan. Men det finns ingenting som tyder på att det skulle finnas särskilt stort motstånd hos sjukvårdshuvudmännen mot en övergång till öppnare vårdformer, i synnerhet inte som de ekonomiska skälen alldeles av sig själva talar i den riktningen. Det är inte billigare att ha patienter på stora institutioner än att ha dem i öppen vård. Det finns all anledning att anta att om man går över till ett mer generellt statsbidragssystem kommer kostnadsförhållandena att verka i den riktning som vi alla önskar. Men för min egen del är jag, och det säger jag gärna en gång till, helt beredd att, om det visar sig att utvecklingen går för långsamt, återkomma till frågan och då ta upp spörsmålet vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas. Frågan om kontaktman inom mentalsjukvården har vi tagit upp i det här sammanhanget, eftersom det finns en motion, även om den väcktes under allmänna motionstiden. Som framgår av utskottets betänkande finns det i utskottet en positiv grundinställning till de tankar som utvecklas i motionen. Det var därför vi redan förra året tog initiativ till att utreda frågan om kontaktmän för patienter som tas in enligt lagen om sluten psykiatrisk vård. Och det är självklart att det, om man kommer fram till en sådan konstruktion, inte skall vara någon snäv gräns för dem som tas in under tvång, utan att en sådan kontaktmannaservice bör vara tillgänglig för alla. Det utgår jag från som en självklarhet. Jörn Svensson frågar: Vad menar ni egentligen med kontaktman? På vems sida skall kontaktmannen stå? Skall det vara någon mening med en kontaktman skall denne givetvis stå på patientens sida. Sedan kan man tänka sig olika lösningar i form av kontaktman, patientombudsman eller liknande. Vad jag har sagt tidigare när vi har debatterat denna fråga är att det, i och med att vi nu har fått förtroendenämnder och de självfallet måste ha ett kansli till sitt förfogande, skulle vara idé att se vilka erfarenheter vi får av det systemet när det gäller sjukvården i stort. Det hindrar inte att man kan bedriva försök med nya konstruktioner av olika slag. Utskottet har inte på något sätt avvisat den tanken. Men vi har inte velat resa krav på särskilda statliga bidrag till sådana försök. I den mån försöken inte innebär vetenskaplig forskning eller försök som kan få stöd ur redan existerande fonder, får sjukvårdshuvudmännen ta initiativ till försök själva och också stå för kostnaderna. Det har landstingen gjort tidigare när det gällt olika typer av patientombudsmän, informationssekreterare och liknande. Det finns flera landsting som har tagit upp sådana tankar utan att vi har infört några särskilda statsbidrag. Det finns alla möjligheter för de förtroendemän i landstingen som är intresserade av den här frågan att ta sådana initiativ. Slutligen skall jag be att få säga några ord om en annan fråga, som ingen av de tidigare talarna har varit inne på men som behandlas i det här betänkandet, nämligen länsläkarorganisationens avveckling. Den är en följd av det beslut som riksdagen fattade för ett år sedan beträffande omorgani sation av socialstyrelsen. Tanken är att länsläkarorganisationen skall ersättas bl.a. med miljömedicinska enheter inom landstingen. Jag vill här bara peka på vad utskottet säger i sitt enhälliga betänkande. Utskottet erinrar om det program som presenterades vid Landstingsförbundets kongress 1979, där det föreslogs att en miljömedicinsk enhet skulle inrättas på central nivå inom landstingen. Utskottet understryker värdet av att sådana enheter kommer till stånd. Jag vill alltså fästa uppmärksamheten på detta uttalande av utskottet.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

Herr talman! Bara tre små kommentarer till vad Gabriel Romanus nyss sade.

Har en sådan åsiktsförskjutning ägt rum i denna positiva riktning, hälsar jag det med största tillfredsställelse. Men det hör till ovanligheten att det går så snabbt i ett utskott som socialutskottet. Desto mer glädjande är det emellertid. Så till den andra kommentaren. Jag tycker att Gabriel Romanus talar litet lättsinnigt om vårdstrukturen. Han anför att en sorts inneboende stimulans till en psykiatrisk reform skulle vara att öppenvården är billigare. Vet vi det så säkert? Beror inte det på hur bra öppenvården är? Och är det inte litet farligt att säga att stimulansen för landstingen att gå in för en djupgående psykiatrisk reform skulle vara att en sådan gjorde vårdkostnaderna lägre? Den tredje kommentaren är bara den att bakgrunden till att jag ställde frågan om att använda statsbidraget mera aktivt för att driva på en reformering av den psykiatriska vården är den att med en framskridning i den nuvarande takten skulle de klassiska mentalsjukhusen vara avvecklade någon gång på 2050-talet. Jag vet inte om Gabriel Romanus tycker att det är en tillfredsställande takt och att han inte behöver göra något särskilt åt den.
Herr talman! Jag vill påminna Gabriel Romanus om en fråga som jag ställde och som han inte har svarat på: Varför har man inte samtidigt behandlat samtliga motioner som rör den psykiatriska vården? Som jag sade hade det varit lämpligt att först diskutera målsättningen och innehållet i vården och sedan statens roll, dvs. om vi skall ha styrning eller inte. Jag tycker att Gabriel Romanus är väl optimistisk när det gäller att tolka innebörden av avtalet. Han påstod att det kunde vara ett stöd för en önskvärd utveckling. Jag tolkar det så att det inte hindrar den, men något stöd och någon styrning är det inte. Gabriel Romanus var också inne på att man har diskuterat ett helt generellt bidrag. Jag kan ansluta mig till tanken på ett generellt bidrag till en viss del, och då skall man givetvis bygga på folkmängd och sådant. Men enligt riksrevisionsverkets förslag skulle man också ha ett särskilt bidrag där staten skulle besluta om användningen. Det skulle kunna användas som ett styrmedel. Jag är glad över att utskottets talesman är villig att ompröva den inställningen, om det skulle visa sig nödvändigt, och att vi då också får tillfälle att litet mer ingående diskutera statens roll.
Herr talman! Jag ber Lena Öhrsvik om ursäkt för att jag inte hörde frågan om varför vi inte nu behandlar samtliga motioner som rör psykiatrin. Mitt svar är emellertid att vårt utskott, liksom övriga utskott, har blivit uppmanat av talmanskonferensen att undersöka om vi inte kan spara så mycket som möjligt till hösten. Vi har försökt göra det. Eftersom Lena Öhrsvik tillhör utskottet, förmodar jag att hon hade haft möjlighet att påfordra behandling av fler motioner nu, om hon hade haft intresse av det. Därför är jag litet förvånad över frågan — det var kanske därför jag inte hörde den. Jag tillhör inte dem som anser att det är ett svårt brott att ändra åsikt, Jörn Svensson. Det tycker jag att man skall kunna tillåta sig. Jag tycker emellertid inte att det som jag nyss sade är något exempel på en sådan åsiktsförändring. Vi har inte tidigare avvisat tanken på en kontaktman eller en patientombudsman. Vi har påpekat att riksdagen nu har fattat beslut om en reform med förtroendenämnd. Dessutom har riksdagen uttalat sig för att kontaktmannainstitutionen skall utredas. Därför har vi avvisat tanken på att man nu skulle göra ytterligare ställningstaganden till förmån för speciella konstruktioner när det gäller vårdombudsmän eller kontaktmän. Men själva idén har vi inte avvisat, och jag gör det inte heller nu. Att takten i den nuvarande utvecklingen i riktning mot öppen vård inom psykiatrin skulle vara tillfredsställande tror jag inte att det är någon som tycker. Det är bl.a. mot den bakgrunden man får se den nya konstruktionen av avtalet som vi nu har att ta ställning till, och vi kan kanske också se de tankar på nästa avtal som finns i propositionen som ett stöd för den uppfattningen. Jag kan inte se att det är något farligt i att erinra om de faktiska förhållandena, nämligen att man tidigare har haft ett stöd som direkt har gått att garantera allemansrätten till institutioner. Om det nu avvecklas helt och hållet till förmån för ett generellt stöd per invånare eller någonting sådant, får det självfallet till effekt att det underlättar en övergång från sluten till öppen vård. Det ligger i sakens natur. Jag kan som sagt inte se att det skulle vara något fel eller farligt i att peka på dessa fakta.

Herr talman! Lennart Bladh har, under hänvisning till allemansrätten, frågat om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att en markägare kan förbjuda en orienteringstävling, trots att startoch målområde inte är beläget på hans mark. Stora orienteringstävlingar kan innebära påtagliga olägenheter bl.a. för markinnehavares näringsutövning. Detta kan ibland gälla också utanför startoch målområdet. Såsom framgår av riksdagsuttalanden är det viktigt att allemansrätten inte åberopas som stöd för en tävling med sådana verkningar. Sedan flera år tillbaka samarbetar statens naturvårdsverk, Lantbrukarnas riksförbund, Svenska jägareförbundet och Svenska orienteringsförbundet m.fl. för att motverka konflikter mellan markägare och orienterare. En överenskommelse om riktlinjer för samråd om markerna träffades år 1975 och är nyligen reviderad. I riktlinjerna framhålls bl.a. hur viktigt det är att arrangören rådgör med markägaren om viltet i tävlingsterrängen. Därigenom blir det möjligt att genom t.ex. avdrivning minska påfrestningarna på djuren under tävlingsdagen. Senaste uttrycket för samarbetet är jägareoch orienteringsförbundens för ett par dagar sedan publicerade gemensamma uppfattning om samordning av orientering och älgjakt. Jag är övertygad om att detta arbete för att söka förekomma stridigheter fullföljs. Någon åtgärd från regeringens sida för att skapa klarare handlingsregler anser jag f. n. inte behövlig.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är att det har hänt saker hemma i mitt län som kan innebära att allemansrätten blir väldigt hård beskuren. Skogen och naturen är vår största idrottsplats. Såväl unga som gamla finner där rekreation av olika slag. Både friluftslivet och orienteringstävling arna har blivit alltmera omfattande. Orientering har blivit den stora familjeidrotten. Det finns inga fasta bestämmelser, och allemansrätten ger underlag för att använda naturen och skogen. Men fortfarande kan en markägare faktiskt stoppa såväl kartritning som tävling och friluftsliv för en hel bygd. I det fall jag åberopar har en markägare med verkligt stora områden tyckt att hans mark inte skall vara tillgänglig. Det skulle vara skönt att få ett litet mera konkret besked än i svaret av statsrådet om hur allemansrätten skall tillämpas med alla de krav på försiktighet med växande träd, buskar och blommor och varsamhet med djurlivet som den innebär. Statsrådet säger i svaret att man nu är överens efter en lång strid med Jägareförbundet och Orienteringsförbundet. I vårt avlånga land kan jägarna alltså nu komma överens. Då skulle man också litet mera konkret kunna säga att allemansrätten är en sedvanerätt som är unik i hela världen, men att det inte betyder någon förstörelse, om markägare ställer upp; tvärtom blir det till glädje för många människor. Skulle statsrådet litet mera konkret kunna tycka till i denna väsentliga fråga? Om en markägare säger nej, kan det ju stoppa friluftslivet för väldigt många människor i många områden i vårt land.
Herr talman! Lennart Bladh efterlyser ett mera konkret svar från mig. Om han med ett konkret svar menar att jag skulle vara beredd att lagstifta om allemansrätten är mitt svar nej. Jag uppfattade Lennart Bladh så, att vi i grunden har en gemensam uppfattning om allemansrättens värde som den nu är utformad. Den skall vi vara rädda om. Oavsett hur detaljerade lagar skulle kunna bli, skulle det ändå alltid uppstå meningsmotsättningar.

Herr talman! Vi är helt överens om att lagstiftning inte löser de här problemen på något sätt. Allemansrätten är ju avsedd att öppna skog och mark för människorna, och på de allra flesta håll säger markägarna ja till det. Jag vet att jag inte kan begära att statsrådet skall svara att han tycker att så här skall det vara, men jag tror likväl att vi innerst inne tycker lika, nämligen att man bör öppna skogarna. Skulle markägaren i mitt konkreta fall fortfarande säga nej, kommer det att stoppa friluftslivet för väldigt många människor, och det tycker jag är tråkigt. Jag är nöjd med svaret; jag hoppas bara att problemet skall lösas både i att garantera al mitt fall och i andra. Jag tror nämligen att friluftslivet är den billigaste idrottsgren vi har i vårt land och också den mest friskvårdande, och därför skall vi slå vakt om allemansrätten och försöka övertyga de markägare som inte vill öppna sina marker om att de bör göra det, både för samhällets skull och för de många människornas.

Herr talman! Annika Öhrström har frågat mig om industrifiskets omfattning och vilka åtgärder som jag ämnar vidta med anledning härav. Med industrifiske menas ett fiske där fångsten används som råvara för industriell framställning av framför allt djurfoder. Det är alltså inte så, som en del tror, att man vid industrifiske får använda mindre maskstorlekar eller andra redskap än vid fiske för konsumtionsändamål. I stort sett hela det svenska fisket regleras genom årliga internationella kvotavtal. Grunden för dessa förhandlingar är en bedömning från Internationella rådet för havsforskning , som gör en uppskattning av vad som är biologiskt möjligt att fånga under den aktuella perioden. Det utländska fisket i den svenska fiskezonen är underkastat svenska bestämmelser, och kustbevakningen sköter den löpande kontrollen. Det är att märka att det utländska fisket i svensk fiskezon har minskat högst väsentligt sedan regeringen fr.o.m. år 1978 på mitt initiativ utvidgade den svenska fiskezonen. I de svenska fiskebestämmelserna finns f. n. en regel om att det för både svenska fiskare och utländska fiskare är förbjudet att fiska sill för industriändamåli hela den svenska fiskezonen. Samma förbud finns också på grundval av internationella avtal i hela Skagerack, Kattegatt och Nordsjön. Vid sillfiske för konsumtionsändamål kan man ibland få ganska stora kvantiteter småfallen sill och skarpsill, som inte går att avsätta till konsumtion. Dessa bifångster kommer nu, tack vare ett fraktstöd och ett dumpningsförbud som införs fr.o.m. halvårsskiftet, att kunna användas till djurfoderframställning i stället för att till ingen nytta dumpas över bord. Det är tillåtet att i vattenområdena runt våra kuster fånga skarpsill för industriändamål. I den svenska fiskezonen i Östersjön förekommer inte något sådant fiske. Svenska och danska fiskare bedriver däremot skarpsillfiske i Skagerack och Kattegatt, där fångsterna till en del används för industriändamål. I dessa båda områden fångade svenska fiskare under år 1980 ca 15 000 ton skarpsill för industriändamål och ca 5 000 ton för konsumtionsändamål. Till detta skall läggas en dansk fångst om ca 75 000 ton. Denna beskattning ligger något högre än den biologiska rekommendationen från ICES, men den kan knappast karakteriseras som rovfiske. Sammanfattningsvis kan jag säga att det svenska fisket, som under år 1980 gav ca 200 000 ton fisk och skaldjur, i huvudsak är inriktat på fiske för konsumtionsändamål.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

Framför allt har dessa yrkesfiskare framfört farhågor beträffande de metoder som nu tillämpas av de mycket stora trålarna, dels från utlandet, dels från västkusten, och vilkas kapacitet enligt uppgift skulle motsvara 50 normalstora trålare. Genom den trålning som bedrivs från dessa båtar erhålls ju stora mängder fisk och yngel av olika slag. Den icke önskvärda fisken, småfisken, dumpas sedan ofta över bord i dött skick, då man är angelägen om att fylla kylrummen med sådan fisk som betingar ett högre pris vid försäljning. Det är bl.a. detta förfarande som i sammanhanget bidragit till uttrycket rovfiske — på grund av hotet mot balansen i näringskedjan, mot återväxten och därmed det framtida fiskebeståndet. Jag är tillfredsställd med det svar jag fått angående industrifiske i den svenska Östersjözonen, vilket nu alltså inte förekommer. Jag avsåg också att fråga jordbruksministern vilka möjligheter som står till buds att ta till vara den s.k. skräpfisken. På den frågan har jag också fått svar. Det skulle i detta sammanhang föra alltför långt att närmare gå in på de allmänna fiskeripolitiska mål som riksdagen uppställde år 1977. Men det vore värdefullt att i detta sammanhang få del av jordbruksministerns syn på förhållandet mellan en effektivisering av fiskenäringen och fångstmetod. Jag är då inne på frågan om vi nödvändigtvis måste gå mot allt större fiskefartyg, typ det slag av trålare som jag har nämnt. Dessa bidrar till att onödiga konflikter uppstår mellan skilda kategorier yrkesfiskare.
Herr talman! Som svar på den sista frågan som Annika Öhrström ställde vill jag säga att utvecklingen i dag inte går mot allt större fiskefartyg, t.ex. fartyg av den storlek som vi har några stycken av på exempelvis västkusten. Tvärtom arbetar vi intensivt för att få fram en ny typ av trålare, som inte alls är av den storleksklass som Annika Öhrström talar om.
Herr talman! Jag vill då fråga jordbruksministern vad vi kan göra för att hindra ökningen av antalet stora trålare i Östersjön — det gäller ju också utländska fartyg i de vatten som ligger utanför den svenska zonen.
Herr talman! De åtgärder som kan vidtas har vidtagits. För de allra största trålarna har vi försökt att finna fångstområden som inte är belägna i Östersjön. Mot bakgrund av den utveckling som jag har beskrivit här ser jag nu inte detta som ett problem.

Herr talman! Hadar Cars har frågat handelsministern vem inom regeringen som nu är ansvarig för den fortsatta handläggningen av ärendet rörande Telubs utbildning av libysk militär i Växjö och vad som bör vara syftet med de överläggningar om kontraktet som Telubledningen för med sin libyska uppdragsgivare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Eftersom Telub ingår i en bolagskoncern vars aktier ytterst förvaltas av förenade fabriksverken, faller frågan om Telubs hantering av utbildningen av libysk personal inom mitt ansvarsområde. Jag vill tillägga att utbildningen följs av krigsmaterielinspektören. Syftet med pågående överläggningar mellan Telub och den libyske uppdragsgivaren är att komma fram till en överenskommelse om formerna för hur den ifrågavarande utbildningen vid Telub lämpligen skall avslutas.

Herr talman! Jag vill först varmt tacka industriministern för hans snabba svar på mina frågor, som jag ställt till ”vederbörande statsråd”. Tillåt mig därefter av svaret och av svaranden konstatera att det är industriministern som inom regeringen närmast svarar för Telub och Telubs verksamhet, eftersom industridepartementet företräder statens ägarintresse i företaget. Den nuvarande regeringen tillämpar här precis samma ordning som tidigare regeringar. Det är alltså industriministern som har det omedelbara politiska ansvaret inom regeringen för inriktningen av och syftet med de förhandlingar som Telubledningen nu för med sina libyska uppdragsgivare om utbildningen av libyska militärer vid Telubs anläggningar i Växjö. Min uppfattning om denna utbildning — en uppfattning som delas av många i denna kammare och säkert av en bred majoritet utanför detta hus — är att den snarast bör avslutas. Utbildning av detta slag bör heller aldrig mer komma till stånd i Sverige. Den. k. krigsmaterielexportkommittén lär inom kort lägga fram förslag som ger regeringen alla de möjligheter den kan behöva för att effektivt förhindra ett upprepande. Men nu, herr talman, gäller frågan den ännu pågående utbildningen i Växjö. I sitt svar anger industriministern att överläggningarna syftar till Nr 157 överenskommelse om formerna för hur utbildningen av libysk personal vid Telub lämpligen skall avslutas. Det är med tillfredsställelse jag noterar industriministerns ord att överläggningarna avser hur utbildningen — i bestämd form, dvs. hela utbildningen och således inte bara de länge hemlighållna militärtekniska inslagen i denna utbildning — skall avslutas. Det är ett värdefullt och mycket glädjande klarläggande. En viktig fråga i sammanhanget gäller tidpunkten när förhandlingarna kan vara avslutade. Under den tid som förhandlingarna äger rum pågår ju också utbildningen. Jag vill därför avslutningsvis fråga industriministern, när han bedömer att dessa överläggningar kan avslutas på det sätt som vi hoppas på.
Herr talman! På Hadar Cars fråga vill jag meddela att det f. n., med tanke på att överläggningarna pågår, inte är möjligt att ange någon exakt tidpunkt när de kan vara avslutade.
Herr talman! Jag har viss förståelse för om industriministern inte nu och här vill söka ange tidpunkten då förhandlingarna om ett avslutande av Telubs utbildning kan vara färdiga. Jag utgår dock från att han liksom jag och många med mig noga kommer att följa hur och i vilken takt förhandlingarna fortgår och att han gör allt vad han kan för att dessa snabbt skall bringas till ett önskat resultat.

Herr talman! Torsten Karlsson har frågat mig dels på vilket sätt jag är beredd att värna om sysselsättningen i Motala, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga Luxors framtid inom den elektroniska branschen. Jag besvarar de två frågorna i ett sammanhang. Motala är en av de många orter i landet som till följd av bl.a. strukturförändringar inom industrin under de senaste åren drabbats av sysselsättningsproblem. För att möta de uppkomna problemen inom dessa orters lokala arbetsmarknader har riksdagen bl.a. förstärkt de arbetsmarknadspolitiska resurserna samtidigt som vissa regionala organ, t.ex. utvecklingsfonderna och länsstyrelserna, tilldelats medel för offensiva insatser på sysselsättningssidan. Enligt min mening måste tyngdpunkten i arbetet med att lösa sysselsättningsproblem bygga på initiativ i länen från företag, kommun och länsorgan. Budgetåret 1979 81 har länsstyrelsen i Östergötlands län bl.a. erhållit 800 000 kr. från detta anslag. Vad gäller Luxor AB pågår f. n. ett omfattande rekonstruktionsarbete inom företaget. Detta baseras på strategiska överväganden inom företaget och Investeringsbanken om företagets långsiktiga inriktning vad avser bl.a. marknad och produktutveckling, produktionsresurser och organisation. Hittillsvarande arbete har bl.a. lett till en ökad satsning på industrioch datorelektronik. Inom konsumentelektronikområdet sker en fortsatt satsning på bl.a. TV-sidan samtidigt som produktionsbegränsningar sker inom radioområdet. Samverkan med andra företag inom främst elektronikområdet ingår som en del i omstruktureringen. Företagets svenska produktion koncentreras vidare till Motala genom att tillverkningsenheten i Karlsborg avvecklas. F. n. pågår MBL-förhandlingar inom företaget om en anpassning av sysselsättningsnivån i Motala till den framtida produktionsinriktningen. Luxors verksamhet har, trots hittillsvarande strukturarbete, varit fortsatt förlustbringande. Driftsförlusten, som för verksamhetsåret 1979/80 uppgick till 80 milj.kr., beräknas av företaget för innevarande verksamhetsår bli ca 60 milj.kr. Vidtagna samt planerade åtgärder för att förbättra företagets resultat beräknas enligt Luxor och Investeringsbanken få större effekt på resultatet först under nästa verksamhetsår. Rekonstruktionsarbetet inom Luxor syftar till att skapa ett konkurrenskraftigt företag och därmed också att säkerställa sysselsättningen inom företaget. Ett fortsatt konsekvent och kraftfullt genomfört rekonstruktionsarbete bör enligt min mening kunna skapa goda förutsättningar för detta. För att öka den finansiella grunden i företaget för fortsatt rekonstruktion samt för offensiva åtgärder avser regeringen att som en slutlig satsning på företaget föreslå riksdagen att nytt ägarkapital om 175 milj.kr. lämnas företaget i form av ökning av aktiekapitalet. Jag vill slutligen nämna att industriverket på regeringens uppdrag f.n. utreder den svenska elektronikindustrins nuläge och utvecklingsmöjligheter. Utredningen koncentreras f. n. på bl.a. hemelektronikområdet, inom vilket Luxor är verksamt. Utredningsarbetet beräknas bli avslutat under hösten 1981.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Egentligen var det meningen att vi skulle ha en interpellationsdebatt om problemen i Motala, men på grund av regeringskrisen har en sådan debatt inte medgivits. I stället har jag fått framställa en fråga. Jag vill särskilt understryka att arbetsmarknadssituationen i Motala är ytterst allvarlig. Det är ett förhållande som har varit permanent under den senaste femårsperioden. Orten har förlorat ca 3 500 arbetstillfällen. Anledningen till nuvarande struktur och situation på arbetsmarknaden där samt till att verkningarna av krisen blivit så kraftiga är att Motala har stora företag som är mycket konjunkturkänsliga. Därför lever orten farligt. Vi har två Nr 157 giganter i området, och det får konsekvenser på arbetsmarknaden, när konjunkturerna svänger och marknaden blir dålig för de olika formerna av produktion — exempelvis hemelektroniken, de vita varorna som tillverkas av bl.a. Electrolux. Vidare kan anföras situationen vid AB Motala Verkstad. Också en hel rad andra företag har tvingats att delvis minska sysselsättningen eller lägga ned sin verksamhet. På det viset kan man säga att Motala är en drabbad ort som kanske inte riktigt har fokuserats på samma sätt som andra krisorter. Det finns många stora likheter mellan företagen i Motala och exempelvis det företag som vi diskuterade i går, nämligen Landskronavarvet. Vad som nu händer på arbetsmarknaden i Motala är att de två stora företagen där genomför s.k. fyraveckorspermitteringar. Luxor har redan gjort det, och Electrolux kommer att göra det. Dessutom aviserar Luxor att man ämnar genomföra ytterligare en omgång permitteringar. Samtidigt har man tagit upp förhandlingar om uppsägning av 400 människor. När det gäller Luxor har ju staten övertagit det företaget. Därmed har staten också ett ansvar för de anställda där. Vid många tillfällen här i kammaren, och även vid andra tillfällen, har uttalanden gjorts som liksom binder regeringen att ta ett ansvar för situationen vid Luxor. Från de anställdas sida kräver man att permitteringarna skall förhindras. Därför vill jag fråga industriministern: Är industriministern beredd att göra sådana insatser att de uppsägningar som nu skall ske vid Luxor kan förhindras?
Herr talman! Jag vill inte ge mig in i en diskussion som i så fall måste bli hypotetisk beträffande hur den ansvariga företagsledningen skall klara den uppkomna situationen. Det måste vara företagsledningens uppgift att söka finna de former för en anpassning av produktionen till det rådande marknadsläget som är möjliga. Jag vill dock understryka att regeringen, genom att föreslå riksdagen ett nytt ägarkapital om inte mindre än 175 milj.kr. som en slutlig — jag betonar slutlig — satsning på företaget, har gjort en i förhållande till omständigheterna mycket stor målmedveten insats. Det måste få betraktas som en bra grund för företagsledningen när det gäller att söka lösa företagets framtidsproblem.
Herr talman! Jag uppfattar svaret och de insatser som man är beredd att göra som positiva, både när det gäller att tillföra ägarkapitalet 175 milj.kr. och när det gäller den utredning som görs av industriverket. Det återstår nu bara att se om insatserna kommer att ge avsedd effekt. Men kvar står ändå den svåra situationen på arbetsmarknaden — att 400 människor kommer att lämna företaget. Regeringen har, genom att staten äger företaget, påtagit sig ansvaret för detta. Arbetsmarknaden i sin helhet i Motala är ju besvärlig, liksom Motalas situation över huvud taget, bl.a. på grund av en rad förhållanden som man kan lasta regeringen för. Situationen 175 när det gäller bostadsbyggandet i landet drabbar Electrolux hårt. För några år sedan delades Vadstena och Motala till två kommuner, vilket har medfört stora påfrestningar. Motala tål ingen tillbakagång, Motala måste vara en expanderande kommun framöver — och svårigheterna beror bl.a. på åtgärder som har vidtagits från regeringens sida.

Herr talman! Margit Sandéhn har frågat mig när beslut kommer att fattas om nybyggnad av kriminalvårdsanstalten i Ystad. Ansvaret för kriminalvårdsstyrelsens byggnadsprogram ligger inom justitieministerns ansvarsområde, men eftersom fru Sandéhns fråga är föranledd av den dåliga arbetsmiljön vid Ystadsanstalten har det överenskommits att jag skall besvara den. Kriminalvårdsanstalten i Ystad är som bekant ca 100 år gammal och uppfyller inte arbetsmiljölagens krav på väsentliga punkter. Yrkesinspektionen har också ställt ett antal krav på angelägna förbättringar av arbetsmiljön. Anstalten i Ystad är bara en av flera kriminalvårdsanläggningar som är i behov av omfattande investeringar bl.a. från arbetsmiljösynpunkt. Enligt den principplan för förändringar inom lokalanstaltsorganisationen som godkänts av riksdagen 1980 skall en ny lokalanstalt i Ystadsregionen tas i bruk 1987. Kriminalvårdsstyrelsen förbereder f. n. tillsammans med byggnadsstyrelsen en framställning om projekteringstillstånd. En sådan framställning bör kunna behandlas av regeringen under hösten 1981. Regeringen avser att i morgon fatta beslut om upprustning i fråga om personalutrymmen vid Ystadsanstalten. Med hänsyn till den relativt korta återstående tid anstalten beräknas användas har dock kraven på främst mekanisk luftväxling undantagits på grund av de omfattande och kostnadskrävande byggnadstekniska åtgärder detta skulle medföra.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Men tyvärr är jag inte helt nöjd med svaret. Anledningen till att jag ånyo har ställt frågan om byggande av ny kriminalvårdsanstalt i Ystad är det svar som jag fick av justitieministern den 5 december 1980, att ”ärendet handläggs i arbetsmarknadsdepartementet och kommer att avgöras inom kort”. Det har nu gått nästan på dagen sex månader sedan dess, och jag anser att det är alltför lång tid som vi har fått vänta på detta ärendes avgörande, i all synnerhet som de anställda har en mycket dålig arbetsmiljö vid kriminalvårdsanstalten i Ystad. Man kan väl inte åsidosätta arbetsmiljölagen hur länge som helst. De anställda inom våra fångvårdsanstalter har dessutom en mycket krävande och svår uppgift. Skall de dessutom arbeta i denna dåliga arbetsmiljö måste de många gånger kärna det hopplöst att inte få något besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra deras arbetsmiljö. Staten bör ju, om någon, föregå med gott exempel när det gäller god arbetsmiljö. Den upprustning av personalutrymmen som regeringen kommer att fatta beslut om i morgon kan ju inte vara tillfredsställande. Jag skall därför, herr talman, be att få ställa en fråga till arbetsmarknadsministern: Anser arbetsmarknadsministern att med denna upprustning arbetsmiljölagens kap. 7 §7 uppfylls? Representanter för kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen har vid besök i Ystad tillsammans med kommunens representanter bestämt sig för vilken tomt en ny anstalt skall byggas på. Även skisser till en ny anstalt har utformats, så från kommunens sida är man redan väl förberedd. Herr talman! Med tanke på det svåra sysselsättningsläge som råder i Malmöhus län — med 10 000 direkt arbetslösa, inte minst i Ystad, där vi i slutet av maj hade 436 arbetslösa — är det bra om byggandet av kriminalvårdsanstalten kan skapa fler arbetstillfällen. Det är därför min förhoppning att byggandet av en ny kriminalvårdsanstalt kommer att påbörjas så snart som möjligt.
Herr talman! Det har gällt att göra en avvägning mellan vad som är nödvändigt för att uppnå en god arbetsmiljö vid anstalten i Ystad och vad som är ekonomiskt försvarbart med hänsyn till att anstalten i sin helhet skall läggas ner och ersättas av en ny. Med den avvägning som vi har gjort — och som tillgodoser de krav som kan ställas på goda personalutrymmen — anser jag att vi uppfyller de krav på god arbetsmiljö som ställs i arbetsmiljölagen. Nu kommer också en ansökan om projekteringstillstånd, och först därefter blir det möjligt att diskutera tidpunkten för igångsättning av bygget. Ärendet har alltså kommit i rullning på det sätt som fru Sandéhn önskar.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för att detta ärende har kommit i rullning, för det har dröjt alltför länge. Trots det är jag litet skeptisk till att man bara skall göra den lilla förändring som kommer till stånd i och med beslutet i morgon. Jag anser att man absolut inte kan åsidosätta kravet på en god arbetsmiljö.
Vid flera tillfällen har det uppstått diskussioner om huruvida Samhällsföretag plagierat produkttillverkning av olika slag. Vid ett företag i Jönköpings län har man tillverkat sågbockar och levererat på den svenska marknaden. Enligt uppgift har nu Samhällsföretag plagierat denna produkt och marknadsfört densamma. Avser arbetsmakrnadsministern att vidta åtgärder för att förhindra att Samhällsföretag plagierar produkter som redan tillverkas i enskilda företag?
Det kravet är det första man måste ställa, och jag anser fortfarande att svenska staten bör föregå med gott exempel där.

Herr talman! Göte Jonsson har, mot bakgrund av ett fall i Jönköpings län som gäller tillverkning av sågbockar, frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att Samhällsföretag plagierar produkter som redan tillverkas i enskilda företag. Jag vill först konstatera att de i Samhällsföretag ingående regionala stiftelserna när det gäller produktval, prissättning och hantering av övriga konkurrensmedel rörande sin produktion är att jämföra med övriga företag i näringslivet. Stiftelserna har således bl.a. att följa de lagar som reglerar förhållandet mellan näringsidkare. Någon särskild styrning härutöver, t.ex. i produktvalsfrågor, skulle inte vara förenlig med den ställning som riksdagen beslutat för de regionala stiftelserna. För att möjliggöra diskussioner i konkurrensfrågor har stiftelsen Samhällsföretag tillsammans med Sveriges Industriförbund, SHIO och Handelskammarförbundet bildat ett kontaktoch samrådsorgan som anses fungera väl. Enligt vad jag har erfarit behandlas f.n. det aktuella ärendet i detta forum.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, men jag vill redan nu ställa en följdfråga. Av svaret tycker jag att det framgick att arbetsmarknadsministern är nöjd med den nuvarande ordningen. Min fråga är: Är arbetsmarknadsministern nöjd med den nuvarande ordningen när det gäller risker för plagiat? Orsaken till att jag ställt frågan är att det vid åtskilliga tillfällen framkommit klagomål och oro från framför allt mindre och medelstora företag med anledning av Samhällsföretags verksamhet. Man upplever Samhällsföretag som en illojal konkurrent, som konkurrerar om tillverkningen av produkter som redan produceras vid andra företag. Det faktum att Samhällsföretag har ett driftbidrag på över 160 90 av lönekostnaden innebär ju att normala konkurrensprinciper har satts ur spel, även om riksdagens målsättningar finns angivna på denna punkt. Som grund för min fråga har jag tagit ett konkret fall hemma i Jönköpings län, där ett familjeföretag — AB Bröderna Sjöbergs i Stockaryd — direkt drabbats av att Formelprodukter, som tillhör Samhällsföretagsgruppen, plagierat en sågbock som tillverkats hos Sjöberg sedan 1979. Produkten är enkel, och det fanns inte tidigare någon sådan på den svenska marknaden. Den salufördes såväl i Sverige som i Norge. På en mässa i oktober 1980 dök samma sågbock upp i en monter. Den var en kopia av Sjöbergs modell, och den tillverkades inom Samhällsföretagsgruppen. Man konkurrerade med ett lägre pris. Detta är sakligt sett mycket märkligt, eftersom Bröderna Sjöbergs har en mycket rationell tillverkningsmetod. Detta gjorde att Sjöbergs tvingades sälja ett parti sågbockar till en kund till ett betydligt lägre pris — ca 150 000 kr. — beroende på att man kommit så långt i förberedelserna att det var svårt att avbryta tillverkningen. Man ställer sig frågan: Vem skall stå för de kostnaderna? Efter detta vidtog en i tiden ganska utsträckt brevväxling och personkontakter mellan Sjöbergs och Samhällsföretag. Man fick hos Sjöbergs beskedet att priset grundades på en s.k. normalkalkyl, och Samhällsföretag var inte beredd att träda åt sidan i det här fallet. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Vad anser arbetsmarknadsministern vara en normalkalkyl från Samhällsföretags sida? Herr talman! I dagens nummer av Svenska Dagbladet finns en nyhetsartikel, där ordföranden i Träindustriförbundet Arne Jansson uttrycker oro för Samhällsföretags verksamhet. ”Ingrip nu mot Samhällsföretag”, säger han. Han hänvisar till att Samhällsföretag inom vissa branscher på träsidan nu har marknadsandelar på 15 å 20 9. Jag vill ställa en tredje fråga till arbetsmarknadsministern: Anser arbetsmarknadsministern att det föreligger risker när Samhällsföretag har så stora marknadsandelar i viktiga branscher? Ser arbetsmarknadsministern någon risk i ett sådant faktum?
Herr talman! Låt mig först säga att det är omöjligt att på den korta tid som här står till förfogande ingående svara på alla de frågor som Göte Jonsson ställer. Jag är inte nöjd med alla förhållanden som råder på den marknad som Samhällsföretag har att verka på. Det är oerhört svårt att hitta produkter och verksamheter som både fyller kravet på att vara lämplig produktion för handikappade människor och som inte ställer till problem för konkurrenter. Verksamheten skall ju bedrivas så att man inte stöter ut konkurrenter på den svenska marknaden genom att använda illojala konkurrensmedel. Jag vågar påstå att Samhällsföretags ledning, både den centrala och den regionala, mycket nogsamt prövar alla de frågor där detta kan komma på tal. De exempel som Göte Jonsson har tagit upp är föremål för diskussion i de samrådsorgan som har bildats just för att ta upp konkreta ärenden av det här slaget. Det vore fel av mig att göra några preciserade uttalanden i enskilda frågor. Låt mig ändå nämna de två verksamhetsgrenar som är föremål för diskussion i dagens tidningar. Det gäller i det ena fallet träskor, där produktionen har minskat till nästan hälften just därför att man ville undvika konkurrens. När det gäller trädgårdsmöbler i furu har produktionen hållits tillbaka av samma anledning. Problemen där har att göra med den verksamhet som Samhällsföretag tog över när den stiftelsen bildades. Det finns många problem som är förknippade med de gamla skyddade verkstäderna och som Samhällsföretag nu försöker komma till rätta med ett i taget. Men det tar litet tid.
Herr talman! Jag är tacksam för att arbetsmarknadsministern här uttrycker oro för situationen. Men jag skulle vilja få litet mer konkretiserat. Kan inte arbetsmarknadsministern på något sätt klargöra om han ändå är beredd att undersöka dessa fall mera ingående och mera konkret försöka komma till rätta med detta via diskussioner och kontakter med Samhällsföretag? Det skall ju också ske en utvärdering av Samhällsföretag, på initiativ av arbetsmarknadsministern. Kommer arbetsmarknadsministern i det sammanhanget att noga följa just de här riskerna? När det gäller min fråga beträffande den alltför stora marknadsandelen för ett visst sortiment som Samhällsföretag har, anser jag att här ligger påtagliga risker. Inom dessa branscher — träskooch möbelbranscherna — har Samhällsföretag 20 20 av en marknadsandel som är krympande. Samtidigt får Samhällsföretag inte i samband med konjunktursvängningar vidta förändringar i form av minskningar i produktionen. Då innebär detta att det blir de andra företagen som får vidta så mycket större inskränkningar, med sysselsättningsproblem vid företagen ute i det reguljära arbetslivet som följd. Vilka marknadspriser blir gängse i ett sådant sammanhang? En annan viktig faktor är att intresset för rationaliseringar minskar ute i företagen på den reguljära arbetsmarknaden, när Samhällsföretag utgår ifrån de mest rationella företagen inom resp. bransch för att bestämma sitt s.k. marknadspris. Det kan också innebära att normala rationaliseringar vid företag inom vissa branscher ute på den reguljära arbetsmarknaden uteblir — de blir ointressanta för företagen, därför att man vet att Samhällsföretag med sin höga kostnadstäckning av statsmedel bara anpassar sin prissättning efter rationaliseringskraven. Det är detta jag menar innebär risker, och jag vill än en gång fråga om inte arbetsmarknadsministern delar min uppfattning på den punkten.
Herr talman! Vi har regelbundna kontakter mellan departementet och Samhällsföretag för att diskutera olika problem som uppkommer, både problem beträffande finansieringen och sådana problem som aktualiseras i den allmänna debatten. Vi vill, och kan, lika litet i detta fall som i några andra fall ägna oss åt ministerstyre. Jag har fullt förtroende för att Stiftelsen Samhällsföretags ledning och styrelse allteftersom sådana här problem dyker upp diskuterar igenom dem med branschens företrädare och de enskilda företagen och försöker lösa dem. Men man kan inte, och bör inte, tvinga Samhällsföretag till allmän underkastelse. Samhällsföretag måste ha samma chans som andra företag att hävda sig på marknaden. Den täckning som företaget får av statsmedel skall ju vara till för att täcka de brister i prestationsförmåga som de anställda i Samhällsföretag kan ha i förhållande till andra anställda. Jag är oroad med anledning av det sätt på vilket Göte Jonsson frågade, men jag vill inte ge några direktiv i enskilda frågor.
Herr talman! Jag är tacksam för att arbetsmarknadsministern inte vill tillämpa ministerstyre — det vill inte jag heller. Vad jag menar är att de här initiativen ligger inom ramen för de arbetsuppgifter som en minister har, utan att det därför skall ses som ministerstyre. Anledningen till att jag har ställt frågan och till att jag tycker den är så viktig är det faktum att det finns väldigt många små och medelstora företag som i dag resignerar, därför att man uppfattar att Samhällsföretag bedriver illojal konkurrens. AB Om vi skall kunna ha ett Samhällsföretag som fungerar, måste vi bygga upp ett förtroendefullt samarbete mellan Samhällsföretags stiftelse och dess olika verkstäder och näringslivet på orterna. Det kan vi inte få, om inte Samhällsföretag verkligen är försiktigt med sådana här plagiat, försiktigt med att hoppa in och desavouera det näringsliv som finns på orten och det som finns i landet. Det är lika mycket av omtanke om Samhällsföretag som jag omtalar detta. Ett Samhällsföretag som isolerar sig från näringslivet i övrigt kommer aldrig att fungera.
Herr talman! Jag delar åsikten att man bör försöka bygga upp ett förtroendefullt samarbete mellan Samhällsföretag och näringslivet i övrigt. Just därför valde vi formen att i de regionala styrelserna också ha företrädare för näringslivets organ. Det bästa sättet att lösa den här typen av konflikter är att i de styrelserna ta upp de enskilda fallen. Jag vill därför föreslå Göte Jonsson att aktualisera de här frågorna i dessa styrelser.

Herr talman! Olle Eriksson har frågat mig hur jag vill medverka till att Svensk Kärnbränsleförsörjning AB i fortsättningen, innan man vidtar anstalter för provborrningar, tar kontakt med, utom markägare, också vederbörande kommun. De svenska kärnkraftsinnehavarna har genom SKBF påbörjat geologiska undersökningar för att finna lämpliga platser för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta. Kärnkraftsinnehavarnas initiativ är föranlett av de riktlinjer för bl.a. omhändertagande av använt kärnbränsle som riksdagen nyligen har godkänt . Efter en geologisk inventering som omfattat ett hundratal platser har SKBF bestämt sig för att genomföra mera detaljerade geologiska undersökningar, bl.a. innefattande provborrningar, på ett tiotal av dessa platser. För detta ändamål har SKBF kontaktat berörda markägare och anhållit om deras medgivande för att genomföra de geologiska undersökningarna. 181 För den typ av undersökningar som SKBF ämnar bedriva fordras inga andra tillstånd än tillstånd av markägaren. Enligt vad jag har erfarit har emellertid SKBF för avsikt att, innan mer ingående geologiska undersökningar inleds på någon fastighet där tillstånd erhållits av markägaren, ta kontakt med både den berörda kommunen och länsstyrelsen för att redovisa avsikten med och omfattningen av de planerade undersökningarna. SKBF tar således redan nu de kontakter som frågeställaren efterlyser.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

I det området känner man utöver en stark oro också en indignation över att en atomsopstation kan bli placerad i en bygd där vi i fjolårets folkomröstning registrerade det starkaste kärnkraftsmotståndet i landet. I min fråga har jag nämnt en rad platser i Västsverige som SKBF finner vara lämpliga för slutlig förvaring av det radioaktiva avfallet från använt kärnbränsle. I brev till berörda markägare anhåller SKBF om deras tillstånd att få utföra provborrningar på deras marker. Som statsrådet nämner i svaret fordras inga andra tillstånd än markägarnas för att SKBF skall få starta provborrningar. Men det är närmast en självklarhet att inte bara markägarna berörs av dessa frågor. Hela bygder och befolkningen i de aktuella områdena berörs och därmed även kommunerna. Statsrådet avslutade sitt svar med följande mening: ”SKBF tar således redan nu de kontakter som frågeställaren efterlyser.” Dessa stämmer inte riktigt, för SKBF har inte tagit kontakt med berörda kommuner. Varken Vårgårda, Alingsås, Borås eller Kungsbacka fick någon information från SKBF. Den 10 april gick en skrivelse ut till markägarna. Den 25 april togs frågorna upp i lokalpressen och lokalradion. Följden blev att många människor ringde till kommunalkontoren för att få information och besked i de här frågorna. Där var man emellertid svarslös — man hade inte fått någon information från SKBF. Har statsrådet andra upplysningar när det gäller huruvida information från SKBF gått ut till de av mig nämnda kommunerna? I så fall skulle det vara av värde att få veta det.
Herr talman! Låt mig först säga att vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi har god beredskap när det gäller att ta hand om det utbrända kärnbränslet. Det är därför nödvändigt att göra omfattande undersökningar för att finna platser där förvaringen kan ske med betryggande säkerhet. Den information som Olle Eriksson efterlyser ges i de fall där SKBF Nr 157 bestämt sig för att sätta i gång provborrningar. Ett brev med sådan Onsdagen den information har gått ut när det gäller de provborrningar som är aktuella i 3 juni 1981 Gideå. Den information som lämnats i svaret överensstämmer alltså med verkligheten. Jag delar Olle Erikssons uppfattning att all öppenhet skall iakttas från myndighetens sida i de här frågorna, just därför att de berör människor och det finns anledning att sprida information för att inte onödigtvis oroa där ingen oro är befogad.
Herr talman! Jag tycker att det sista var en komplettering till det tidigare svaret. Om SKBF bestämmer sig för att provborra eller inte vet ju inte människorna när förfrågan om tillstånd skickas ut. När det gäller den här arten av frågor skall vi vara medvetna om att vi hanterar för många människor känsliga och djupt allvarliga frågor. Då borde berörda myndigheter ta hänsyn till detta och visa den öppenhet som borde vara självklar. Vårt samhälle präglas ju i hög grad av både medbestämmande och öppenhet, och att man just i känsliga frågor visar öppenhet och ger information tjänar ju alla parter på. Och det fick jag även litet belägg för i statsrådets senaste inlägg. I regeringens energiproposition, proposition 1980/81:90, står det när det gäller de här berörda frågorna bl.a.: ”För att öka förståelsen för de åtgärder som måste vidtagas bör en omfattande information lämnas till såväl den berörda allmänheten som till berörda kommuner och länsstyrelser.” Detta har nu även riksdagen ställt sig bakom. Då bör regeringen och ansvarigt statsråd kunna medverka till att SKBF i ett tidigt skede ger erforderlig information, så att kommunerna inte blir ställda, vilket inträffade i det här aktuella fallet.

Herr talman! Mårten Werner har frågat mig när jag avser att förelägga riksdagen förslag som syftar till precisering av betydelsen av patients skriftliga bekräftelse av viljan att avstå från livsuppehållande medicinsk behandling i vissa svåra sjukdomslägen.
IT utredningsbetänkandet I livets slutskede behandlas bl.a. patients skriftliga bekräftelse av viljan att i vissa svåra sjukdomslägen avstå från livsuppehållande medicinsk behandling. Kommittén anser att dylik viljeyttring inte kan vara juridiskt bindande men väl ”väga tungt” vid beslut om behandling.
Utredningen rörande vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede avlämnade sitt huvudbetänkande i oktober 1979 och ett särskilt betänkande om transplantationskirurgiska frågor i december 1980. Båda betänkandena har remissbehandlats. Ett tiotal instanser har ännu inte yttrat sig över det sistnämnda betänkandet.
Uttrycket ”väga tungt” är emellertid dunkelt och borde närmare preciseras till båtnad både för patienter och anhöriga samt inte minst för läkaren som har att ta ansvar för vårdinsatserna.
Det är därför för tidigt att uttala sig om hur regeringen kommer att ställa sig till de förslag som har lagts fram. Eftersom de frågor som behandlas i dessa 183 betänkanden nära berör varandra kommer jag att behandla dem i ett sammanhang.
När avser statsrådet att förelägga riksdagen förslag som syftar till precisering av betydelsen av patients skriftliga bekräftelse av viljan att avstå från livsuppehållande medicinsk behandling i vissa svåra sjukdomslägen?

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret. Det förbluffar kanske något, därför att det går ut på att hon inte kan svara i nuläget. Men den sista meningen inger mig litet hopp, nämligen att sjukvårdsministern, när remisserna beträffande transplantationsutredningen kommit in, skall behandla de här frågorna i ett sammanhang. Men transplantationsutredningen har inte med den här frågan att göra, och remisserna beträffande huvudbetänkandet har kommit in. Jag vill säga till sjukvårdsministerns heder att hon skiljer sig från sina föregångare, som inte har velat veta av den här frågan, som är en detalj i hela komplex av frågor om sjukvård i livets slutskede. Det har bara hänvisats till vedertagen praxis och sagts att man får följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Men bakgrunden är ju de mycket allvarliga frågorna: Vem är det som äger mitt liv? Vem har rätt till min död? Jag är därför glad över att Karin Ahrland är beredd att ta upp frågan till behandling. Och det skulle vara intressant att veta något så när vid vilken tidpunkt detta kan ske, eftersom remisserna beträffande huvudbetänkandet har kommit in. Som läget är nu följer man regeln att en skriftlig viljeyttring om att avstå från livsuppehållande insatser skall väga tungt. Det är ett mycket diffust begrepp, som måste vara förvirrande för alla parter. Det måste finnas en möjlighet att ta fram en rad fall, som kan klart avgränsas och om vilka kan sägas: Här skall inte någon livsuppehållande insats göras! Jag tänker på hjärnnekros och på irreversibel hjärnskada, som får medvetslöshet till följd. Frågan är allvarlig. Det gäller alltså detta: Vem äger mitt liv? Man har varit nog så kavat i abortdebatten, där man har sagt att kvinnan har rätt till sin kropp, trots att det då gällde också ett barns liv. Det är helt orimligt och omänskligt att jag själv inte skall ha någonting att säga till om utan att samhället skall bestämma över mitt huvud den gången jag bara representerar ett litet skälvande och lidande knyte. Skulle jag kunna få reda på litet närmare om det verkligen finns ambition att lösa denna del av förslaget i utredningen med någon sorts förtur?
Herr talman! Jag tror att Mårten Werner kanske mer än många andra ändå kan vara enig med mig om att alla de här frågorna rör områden som dels oundvikligen angår alla människor, dels är så pass grannlaga för var och en av oss att ta ställning till att det finns all anledning att tänka mycket noga igenom de här problemen. Det rör sig, tycker jag, om allvarliga etiska problem, som vi skall närma oss med ödmjukhet. Jag vill emellertid svara Mårten Werner att jag hoppas vi skall kunna börja beredningen när alla remissvar på samtliga delar är inne. Det kan finnas Nr 157 möjligheter att börja efter semestrarna. Onsdagen den
Herr talman! Får jag tolka detta, sjukvårdsministern, så att också denna fråga kommer med vid behandlingen, så att man inte skjuter den åt sidan?
Herr talman! Avsikten är naturligtvis att alla frågor som har tagits upp i båda betänkandena och remissbehandlats skall behandlas i beredningen.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat socialministern hur hon avser att lösa frågan om behörighetskravet i kontaktlinsteknik och därmed sammanhängande utbildningsvägar för legitimerade optiker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt rapporter från ögonläkare kan användningen av s.k. mjuka kontaktlinser ge biverkningar som man tidigare inte har kunnat förutse. För att kunna garantera att den personal som ägnar sig åt kontaktlinsverksamhet har det specialkunnande som behövs har socialstyrelsen utfärdat föreskrifter för legitimerade optiker 1981:11). Där sägs att endast optiker som har gått igenom utbildning som socialstyrelsen har föreskrivit och som styrelsen har förklarat behörig får prova ut, tillpassa och tillhandahålla kontaktlinser. Enligt särskilda övergångsbestämmelser kan optiker med sådan utbildning i kontaktlinsteknik som har förekommit hittills samt optiker med motsvarande utländsk utbildning eller med lång praktisk erfarenhet få behörighet att bedriva verksamhet med kontaktlinser. F. n. finns det ca 300 optiker som bedriver sådan verksamhet. Enligt vad jag har inhämtat uppfyller de flesta socialstyrelsens behörighetskrav. Under år 1981 gäller tidigare bestämmelser om rätt för optiker att prova ut kontaktlinser efter remiss av läkare. Socialstyrelsen har utarbetat ett förslag till påbyggnadsutbildning inom högskolan i kontaktlinsteknik. Utbildningen kommer att diskuteras närmare av socialstyrelsen och universitetsoch högskoleämbetet under juni månad. Om det skulle visa sig svårt att starta denna utbildning under år 1982 avser socialstyrelsen att ta initiativ till att lämplig kompletterande utbildning anordnas, t.ex. genom Sveriges legitimerade optikers riksförbund.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ahrland för svaret på min fråga. ”Kontaktlinsverksamheten har under senare år genomgått en snabb utveckling och expanderat i omfattning. Stora krav på kunnighet och skicklighet ställs på de optiker, som utövar kontaktlinsverksamhet. Även smärre brister vid utprovning och tillpassning av kontaktlinser eller informationen om skötsel m.m. kan få mycket allvarliga konsekvenser för den enskilde personen. Liksom kontaktlinsverksamheten har också synsvagsoptiken utvecklats och expanderat. Det är givetvis utomordentligt viktigt för den enskilda personen att få erforderlig service och möjlighet att utnyttja tillgängliga synhjälpmedel. Särskilda kunskaper och färdigheter krävs av den leg. optiker, som deltar i verksamheten. Socialstyrelsen har därför framställt krav om en särskild påbyggnadskurs.” Detta säger socialstyrelsen i en skrivelse till universitetsoch högskoleämbetet i april 1981. Socialstyrelsen tillägger: ”Såsom tillsynsmyndighet för verksamheten anser socialstyrelsen att det är otillfredsställande att en kontaktlinsutbildning ännu inte kommit till stånd i samhällets regi.” Utbildning i kontaktlinsteknik har förekommit sedan mitten av 1960-talet. En mera reguljär utbildning bedrevs 1970-1976 av Sveriges Kontaktlinsförening. Efter ett totalt utbildningsstopp har Institutet för optometri/Sveriges Optikers riksförbund bedrivit utbildning åren 1978 och 1979 i samarbete med the City University of London och specialister från Göteborgs universitet. 60 legitimerade optiker har på detta sätt examinerats i kontaktlinsteknik. Socialstyrelsen har nu rekommenderat Sveriges Optikers riksförbund att avvakta med vidare planering av kurser tills UHÄ har givit klartecken i utbildningsfrågan. Något sådant klartecken har tyvärr inte ännu givits. Jag anser att det är djupt otillfredsställande att utbildningsfrågan ännu inte är löst, eftersom det nu endast är drygt ett halvår kvar tills behörighetsbestämmelserna träder i kraft. Den här frågan har flera aspekter. Det är en social-medicinskt viktig trygghetsfråga för patienten att kontaktlinsutprovningen sker på ett helt tillfredsställande sätt. Därför är utbildningsfrågan mycket viktig. Men det är också en näringspolitisk fråga för de optiker som i dag arbetar med kontaktlinsanpassning. Vad händer med deras praktik om de inte får nödvändig utbildning som ger behörighet? Optikerna själva räknar med att ca 250 av nuvarande ca 400 utprovningsställen kommer att försvinna på grund av de nya behörighetskraven. Det är också en servicefråga för de människor som söker denna hjälp, framför allt i våra glesbygdsområden, där tillgången på behöriga optiker är knapp. Jag tolkar statsrådets svar positivt och vill nu ställa följande fråga: Om det vid diskussionen i juni visar sig svårt att ordna utbildningen i samhällets regi, kan då utbildning anordnas vid Institutet för optometri i samarbete med Göteborgs universitet?
Herr talman! I mitt svar sade jag att om det skulle vara svårt att starta utbildningen som planerat, avser socialstyrelsen att ta initiativ till att en lämplig kompletterande utbildning anordnas, t.ex. genom Sveriges legitimerade optikers riksförbund. Jag tror att det egentligen är svar på Gullan Lindblads fråga. Sedan kanske jag kan tillägga att jag tycker att det är beklagligt att frågan om kompletterande utbildning för de optiker som saknar sådan inte har lösts ännu.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Ahrland för det här förtydligandet. Det visar att statsrådet tar frågan på verkligt allvar och är beredd att aktivt arbeta för att det anordnas en utbildningsväg för optiker. Många är i dag oroliga för om de över huvud taget kan fortsätta sin verksamhet. Jag har också tolkat svaret så att statsrådet bedömer att de flesta äger rätt att få behörighet på grundval av den utbildning och den erfarenhet de redan har. Men jag vill då fråga: Det är väl inte så att man skall försöka få en lösning genom dispensmöjligheter? Det är i så fall ingen lösning på sikt, utan det är en gedigen utbildning som måste till. Jag vill gärna ha ett kompletterande svar på den frågan.
Herr talman! Jag hoppas att det är klart att utbildning naturligtvis är förstahandsbehovet. Det handlar ju om människors syn. Vi måste ha en utbildning för detta. I övrigt vill jag återigen påpeka att det är socialstyrelsen som i första hand skall hantera denna fråga.
Herr talman! Jag är medveten om att det är socialstyrelsen som handlägger den här frågan, men jag är också angelägen om att statsrådet påverkar frågan, eftersom det som sagt endast är ett halvår kvar tills de skärpta behörighetskraven träder i kraft. Då är det viktigt både för dem som arbetar med utprovning av kontaktlinser och för allmänheten, som är beroende av denna service, att verkligen veta att utbildningsfrågan är löst.
Herr talman! Jag följer frågan med uppmärksamhet.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig om regeringen anser det värdefullt att röntgenarkivet i Malmö bibehålls och om regeringen kommer att tillstyrka Malmö kommuns framställning om statsbidrag till arkivet. Vid ett sammanträffande med dåvarande hälsovårdsministern Elisabet Holm i november i fjol redogjorde företrädare för Malmö sjukvårdsförvaltning för arkivsituationen vid Malmö allmänna sjukhus, framför allt i fråga om röntgenbilderna. De framhöll därvid att röntgenarkivet är unikt bl.a. ur forskningssynpunkt såväl inom landet som internationellt. Arkivet har hittills aldrig gallrats. Sjukvårdsförvaltningen ansåg sig inte kunna fritt förfoga över arkivet eller ta det fulla ansvaret för arkivets vård och tillsyn. Arkivsituationen bedömdes som ohållbar och några ytterligare arkivutrymmen fanns inte att tillgå inom sjukhuset. Ett beslut att förstöra såväl journaler som röntgenbilder ansågs därför ofrånkomligt, om inte särskilda bidrag beviljades. En särskild skrivelse i ärendet ingavs samtidigt till socialdepartementet. Skrivelsen har remitterats till journalutredningen som i sitt yttrande bl.a. givit synpunkter på metoder för gallring och formatreducering av röntgenarkivet för att bäst bevara arkivets forskningsvärde. Malmö sjukvårdsstyrelse har beretts tillfälle att inkomma med påminnelser och har i sitt yttrande på nytt framhållit att arkivsituationen för röntgenarkivet är synnerligen akut. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. I avvaktan på regeringens beslut kan jag i dag inte närmare gå in på de frågor som Lars-Erik Lövdén har tagit upp.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Karin Ahrland för svaret. Röntgenarkivet i Malmö representerar ett stort värde. Röntgensamlingen är en av de få kompletta i världen från röntgenfotografins genombrott fram till våra dagar. Övriga sjukvårdshuvudmän i Sverige torde ha följt gällande rekommendationer och således endast arkiverat röntgenfilmerna i tio år. Arkivets värde är i första hand hänförbart till forskningens område. Det gäller studier av sjukdomar betingade av bl.a. miljöfaktorer. Från LO-håll har pekats på att arkivet utgör en stor tillgång för forskningen inom arbetsmiljöområdet. Det gäller inte minst miljöbunden cancer och andra sjukdomar med långtidseffekt. Jag har ställt två frågor till statsrådet Karin Ahrland, som hon inte anser sig kunna gå in på i avvaktan på regeringens behandling av ansökan från Malmö. Nu måste emellertid Malmö ha ett snabbt besked. Redan vid halvårsskiftet tvingas man starta gallringen, om inte statligt bidrag erhålls. Jag vill därför ställa ytterligare två frågor till Karin Ahrland: När kommer regeringen att behandla frågan? Kommer Karin Ahrland att verka för en positiv behandling av ansökan från Malmö? I sitt svar säger Karin Ahrland, och hon hänvisar här till journalutredningen, att en gallring av arkivet kan göras. Men om man påbörjar en gallring, så innebär det att Malmöarkivets särställning går förlorad. I sitt yttrande över Malmö kommuns ansökan om statsbidrag uttalar journalutredningen också sin förståelse för önskemålet att bevara arkivet intakt för framtida forskning. Utredningen slår fast att röntgenarkivet är nationellt och internationellt unikt och att sättet att registrera gör arkivet funktionellt och tillgängligt. Utredningen finner också att arkivet är oerhört värdefullt ur i första hand forskningssynpunkt. Det är därför ytterst betydelsefullt att röntgenarkivet i Malmö kan bevaras intakt för framtiden.
Herr talman! Jag vill bara, med anledning av. Lars-Erik Lövdéns fråga om när regeringen kommer att ta ställning, påpeka att jag i mitt svar sade att ärendet är föremål för beredning inom regeringen. Desutom vill jag betona att arkivet i Malmö såvitt jag förstår är värdefullt. Jag vill tillägga att bedömningen av den här frågan, som även rör forskning, måste ske i samråd med utbildningsministern.
Herr talman! Det känns tillfredsställande att Karin Ahrland uttalar att Malmöarkivet är värdefullt ur forskningssynpunkt. Jag vill understryka vikten av att Malmö får ett snabbt besked. Som jag sade är situationen vid Malmöarkivet akut. Ett snabbt ställningstagande måste komma, om inte en gallring skall behöva påbörjas. Nu sitter en statlig utredning med uppgift just att pröva gällande normer för den medicinska arkiveringen. I direktiven till den utredningen sägs att stark kritik har riktats, framför allt från företrädare för den medicinska forskningen och arbetsmiljöforskningen, mot nuvarande gallringsbestämmelser. Det kan inte vara riktigt att i ett sådant läge, i avvaktan på en statlig utrednings resultat, låta Malmöarkivet gå förlorat av ekonomiska skäl. Jag hoppas därför att regeringen vid sin bedömning av Malmö kommuns ansökan kommer att ställa sig positiv till ett statligt bidrag till arkivet.

Herr talman! Sonja Rembo har frågat mig om ett uttalande jag gjort inför pressen i abortfrågan innebär en avsikt att ge 1980 års abortkommitté ändrade direktiv, som innebär en omprövning av huvudprincipen om kvinnans självbestämmanderätt. kommittén i sitt arbete bör utgå från den huvudprincip som den nuvarande lagen bygger på, nämligen kvinnans rätt att inom vissa gränser själv bestämma om hon vill fullfölja en graviditet eller ej. Vidare sägs att de tidsfrister som reglerar abortförfarandet bör gälla även i fortsättningen. Direktiven överensstämmer med socialutskottets uttalande i betänkande 1979 80:24). Några tilläggsdirektiv för abortkommittén som innebär att kvinnans rätt att själv bestämma i en abortsituation skulle inskränkas är inte aktuella. Jag vill betona att jag helt delar den grundsyn som abortlagstiftningen är ett uttryck för. Detta var också innebörden av det uttalande som har tillskrivits migi pressen. Jag vill emellertid framhålla att jag inte har uttryckt mig på det citerade sättet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Abortdebatten är en politiskt laddad fråga som djupt engagerar många människor. Åsikterna är starkt polariserade och utvecklingen följs mycket noga. Det väckte därför uppmärksamhet när statsrådet enligt Dagens Nyheter i en intervju skulle ha sagt: ”Hurra, nu klarar vi abortlagen!” Många frågar om statsrådet har för avsikt att initiera en ny abortlagstiftning, innebärande en omprövning av huvudprincipen i abortlagen om kvinnans självbestämmanderätt. Den abortkommitté som tillsattes förra året har ju till huvuduppgift att utvärdera effekterna av 1974 års abortlagstiftning, inte att föreslå ny lagstiftning. Eftersom det inte har synts någon dementi i pressen är det bra att vi här i kammaren har fått ett klarläggande av statsrådet, dvs. att några förslag om ny abortlagstiftning inte är aktuella. Det ligger också i linje med regeringsförklaringen, enligt vilken sittande utredningar skall arbeta med oförändrade direktiv. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Mårten Werner har frågat mig om jag avser att fullfölja min företrädares intentioner att skyndsamt förelägga riksdagen förslag, som syftar till att ge tulltjänstemän möjlighet att besluta om längre gående kroppsundersökning av för narkotikasmuggling skäligen misstänkta inresande än vad kroppsvisitation innebär, och när i så fall förslag till lagändring kan förväntas. Regeringen har den 27 maj 1981 på min hemställan beslutat att inhämta lagrådets yttrande över ett förslag till ändring i lagen om straff för varusmuggling. Ändringen innebär att en tulltjänsteman får uttrycklig befogenhet att under samma förutsättningar som f. n. normalt gäller i fråga om kroppsvisitation företa s.k. ytlig kroppsbesiktning. Förslaget syftar till att underlätta tullverkets ansträngningar att effektivt bekämpa främst narkotikasmugglingen. När lagrådets yttrande föreligger är avsikten att proposition snarast skall föreläggas riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret och också komplimentera handelsministern för detta snabba handlande. Handelsministerns besked kommer att hälsas med stor tillfredsställelse i Öresundsregionen, där narkotikan f. n. flödar in. Vi gör nu fem beslag i månaden. Tidigare, då man tolkade lagen i den anda som nu kommer att dokumenteras, gjorde man 30 beslag i månaden. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Fru talman! Det är många vackra ord som de borgerliga företrädarna har att säga om hur viktig sysselsättningen är för människorna. Det finns i de propositioner och betänkanden som vi i dag har att behandla väldigt många påståenden från de borgerliga företrädarna om hur viktig den svenska arbetsmarknadspolitiken är. Det finns också hos de borgerliga företrädarna en vädjan om samförstånd till oss socialdemokrater. De upprepar påståendet att svensk arbetsmarknadspolitik, det är någonting som vi har varit eniga om. De borgerliga företrädarna i arbetsmarknadsutskottet är därför mycket upprörda över att vi socialdemokrater i en motion har hävdat att den senaste trepartiregeringen var den första regering som sedan 1930-talet med öppna ögon fört en arbetslöshetsskapande politik. Fru talman! Låt mig referera en del av det resonemang som finns i utskottsmajoritetens skrivningar. De borgerliga i utskottet tycker att det är en fördel om den politiska debatten på ett konstruktivt och öppet sätt kan föras kring den viktiga frågan hur vi skall nå det uppsatta målet om full sysselsättning. De vill inte att vi socialdemokrater skall ifrågasätta deras goda vilja. ”Att i det sammanhanget ifrågasätta de politiska motståndarnas goda vilja gagnar inte en seriös debatt”, säger man i betänkandet. Men efter det kommer också följande meningar: ”Det är uppenbart att svårigheterna att föra en politik som leder till arbete åt alla ökat under senare år med hänsyn till obalanserna i vår ekonomi.

Målet full sysselsättning har ju i sig självt inte något annat syfte än att vara en riktlinje efter vilken man skall lägga upp politiken. Och när vi nu kan konstatera att den borgerliga politiken inte utformas för att uppfylla det här målet, då får man faktiskt finna sig i att vi ifrågasätter deras vilja. Borgarna resonerar precis på samma sätt som Margaret Thatcher i England. Hon vädjar till labour. Hon säger att hon minst lika mycket som labour eller några fackföreningsföreträdare minsann tycker synd om de arbetslösa, att hon känner med familjerna i de distrikt där arbetslösheten härjar som värst precis lika mycket som någon annan. Folk tror henne inte. Och borgarna här i Sverige vill ju inte heller gärna kännas vid släktskapet med Margaret Thatcher. Man försöker efter bästa förmåga att ta avstånd ifrån henne. Men varför skulle vi tro mera på borgarna i Sverige än labour tror på Margaret Thatcher i England? Det är ju faktiskt så att den borgerliga politiken här hemma är på väg att föra oss in i en situation liknande den som man har i England. Jag skulle vilja vädja till de borgerliga företrädarna att än en gång fundera över vad det är de själva har skrivit i utskottsmajoritetens betänkande. Det står så här: ”-—-— då många länder i vår omgivning accepterar en arbetslöshet som varit otänkbar för ett decennium sedan —-—=-.” För ett decennium sedan fanns det i Storbritannien ingen som kunde föreställa sig att man nu skulle ha mellan 2,5 och 3 miljoner arbetslösa. Vi i Sverige har den enorma fördelen att vi kan se vad som har hänt i andra länder med den typ av ekonomisk politik som de har fört där. Vi har fördelen att inte själva behöva dra de bistra lärdomarna som man har gjort i Storbritannien och på andra håll. Vi kan ändra politiken nu och säga: Stopp! Det här leder inte till något annat än ökad arbetslöshet. Men den politik som den borgerliga regeringen trampar vidare med, det är den som har varit förhärskande ute i de västliga industriländerna och som har lett till den successivt växande arbetslösheten, som man nu inte längre vet hur man skall hantera. Obalanserna i den svenska ekonomin, som de borgerliga hänvisar till, är ju i hög grad ett resultat av deras egen politik. Det sades tidigare att det var moderaterna i den borgerliga trepartiregeringen som stod i vägen för mittenpartierna när de ville föra en framsynt sysselsättningspolitik. Det sades att moderaterna stoppade Ingemar Eliasson och andra som ville sätta sysselsättningen främst. Moderaterna är ute ur regeringen nu. Men det finns inte något tecken på att moderaternas inflytande över de borgerliga mittenpartierna skulle ha blivit mindre för det. AMS kan inte få sina pengar för beredskapsarbeten av statsfinansiella skäl, står det i kompletteringspropositionen. Den var skriven under trepartiregeringen. Den var förmodligen dikterad av Gösta Bohman. Men om det nu är så att det var moderaterna och inte en borgerlig treenighet som styrde den här utvecklingen, varför har nu de andra partierna inte kastat sig loss ifrån det här? Varför accepterar man ett resonemang och en politik som går ut på att man öppet ser en ökad arbetslöshet i det här landet? Det är nämligen precis det som vi nu har framför oss. Någon säger kanske: Är inte det här orättvist? Ärinte Sverige ändå mycket bättre än andra länder? Jo, Sverige är bättre än andra länder. Och det är för att vi skall ha en chans att kunna förbli ett land med hög sysselsättning, ett samhälle som motsätter sig arbetslösheten, som vi reagerar så här hårt. Vi kan inte vänta längre på motåtgärderna, om vi skall lyckas hindra arbetslösheten från att växa också i detta land. Och vad är det som händer på den svenska arbetsmarknaden? Om man ser det i ett litet längre perspektiv är det framför allt tre saker som jag tycker oroar väldigt mycket. Den första gäller långtidsarbetslösheten, som under en lång följd av år har ökat. "Den andra allvarliga frågan är svårigheterna för dem som är nya på arbetsmarknaden. Det är ungdomarna, de unga pojkarna men i ännu högre grad de unga flickorna, och kvinnorna som drabbas hårdast av arbetslösheten. Det är grupper som inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden, grupper som kanske inte omedelbart blir lönsamma för arbetsgivarna, grupper som måste få en chans till utbildning och en chans till yrkeserfarenhet. Den tredje frågan gäller utslagningen av de äldre. Svårigheterna för dem som är äldre och för dem som är handikappade har ökat under senare år. Om vi ser till utvecklingen framför oss, kan vi konstatera att det egentligen inte råder några meningsskiljaktigheter i fråga om konjunkturbedömningen. Bedömare, vare sig de hör hemma inom Industriförbundet, Verkstadsföreningen, TCO, LO, något av de borgerliga partierna eller socialdemokraterna, har den gemensamma uppfattningen att det är risk för att den nedgångsperiod som började förra sommaren och som fortsatte under vintern får mycket negativa effekter på sysselsättningen framemot senhösten och under nästa vinter. De relativa arbetslöshetstalen ligger nu på ungefär 2 90 — de låg litet högre under vintern. Men arbetslöshetstalen visar som bekant inte hela sanningen. Inte ens de som är deltidsarbetslösa finns ju med där. Om man gör en omräkning och tar med i siffrorna för full arbetslöshet alla de människor — och det gäller framför allt kvinnorna — som tvingas till att ta ett kortare deltidsarbete än de egentligen skulle vilja ha, då blir det ytterligare 30 000-40 000 heltidsarbetslösa människor i det här landet. Varsel om personalinskränkningar ligger nu på en väldigt hög nivå. Permitteringar och förkortad arbetsvecka likaså. Förut var det vanligt att en stor del av dessa varsel aldrig verkställdes, aldrig blev omsatta i praktiken. Så är det inte längre. Nu blir varslen genomförda, obönhörligt. En sak som väldigt klart visar vart vi är på väg på den svenska arbetsmarknaden är utvecklingen när det gäller de lediga platserna. Antalet kvarstående lediga platser hade i april minskat dramatiskt och var ungefär hälften av antalet för förra året. De kvarstående lediga platserna inom tillverkningsindustrin har inte varit så få någon gång under hela den period som AMS har statistik för i sina månadsredovisningar. Det finns alltså väldigt goda skäl att nu förbereda sig för ökade insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Men arbetsmarknadspolitiken är ju egentligen bara en del av sysselsättningspolitiken. Den är ett komplement till den ekonomiska politiken för att klara sysselsättningen. Vår kritik av de borgerliga regeringarna har under ett antal år gått ut på att söka förhindra att man raserar den tidigare så stabila svenska ekonomin. Vi har kritiserat de borgerliga regeringarna för att de har fört en omvänd konjunkturpolitik, för att de i ingångsskedena till en lågkonjunktur, precis som t.ex. vid det urtima riksmötet i höstas, har stramat åt ekonomin på ett sätt som alla vet så småningom leder till ökad arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken är ju egentligen ingenting annat än den sista utposten i försvaret för sysselsättningen. Vi socialdemokrater hade naturligtvis önskat att regeringen satt in andra åtgärder, åtgärder som hade fått den svenska ekonomin på fötter, åtgärder som hade inneburit att vi inte behövt se det svenska bostadsbyggandet förfalla som det nu har gjort. Vi har krävt åtgärder som hade betytt ökade industriinvesteringar. Men nu kom aldrig de åtgärderna. Och för att rädda sysselsättningen, för att hindra människorna att bli öppet arbetslösa, ja, då återstår arbetsmarknadspolitiken och då måste vi vara beredda att satsa på den, även om vi vet att det innebär stora påfrestningar och att det i längden naturligtvis inte är en hållbar lösning för att klara de grundläggande sysselsättningspolitiska problemen. Men även på den här punkten, den sista utposten för att hävda sysselsättningen, sviktar alltså regeringen nu. Och det är en regering som tidigare har förklarat att den ville satsa mer på arbetsmarknadspolitiken än t.o.m. socialdemokraterna och som också satsade väldigt mycket under den sista konjunkturnedgången under 1970-talet. Men nu är det stopp. Av statsfinansiella skäl kan arbetsmarknadsstyrelsen inte få de pengar för beredskapsarbeten som man från AMS själv betraktar som oundgängligen nödvändiga för att kunna hålla arbetslösheten någorlunda undan. Och visst är det mycket pengar det handlar om. Men AMS måste ändå få de här pengarna, 1,5 miljard kronor. Det kan ge ungefär 30 000 människor ytterligare arbete i produktivt jobb under den period i slutet av det här året och under nästa år, då annars rekordhög arbetslöshet hotar i vårt land. Men även beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska insatser måste naturligtvis planeras. Det går inte att vänta månad efter månad med att ta fram de här pengarna, för då kommer man inte att kunna hindra att arbetslösheten stiger mot slutet av detta år, och stiger mycket kraftigt. Fru talman! Jag tycker det är dags för mittenpartierna att mäla sig ur det moderata järngreppet. Det märks också väldigt tydligt, eller kommer att märkas, i dagens debatt att moderaterna är mycket intresserade av arbetsmarknadspolitiken — det är många som har anmält sig på talarlistan — och det är självklart att de är det, därför att arbetsmarknadspolitiken kostar mycket pengar, men också därför att arbetsmarknadspolitiken ju innebär ett intrång i marknadsmekanismerna. Den innebär att arbetsgivarna inte får göra riktigt som de själva vill. Företrädare för det moderata samlingspartiet i arbetsmarknadsutskottet har i sina motioner förslag som visar att de vill avrusta den svenska arbetsmarknadspolitiken. Privat arbetsförmedling är en av de punkter som man vill ha. På den punkten har de andra borgerliga partierna reagerat, och reagerat skarpt. Men på övriga punkter faller man för de förrädiska moderata tongångarna om decentralism. Tänk att det skall vara så lätt för moderaterna att få med sig centerpartiet — ett parti som ändå under många år har framställt sig som småfolkets försvarare, som har varit med om att tidigare ta ställning emot högerkrafterna, för en politik tillsammans med arbetarrörelsen, som har lett till arbete åt människorna. Tänk att det skall vara så lätt för ett sådant parti att gå på den djupt konservativa politiken bara därför att moderaterna flaggar med tal om decentralism. Jag skulle vilja vädja till centerpartisterna att öppna ögonen, att genomskåda vad moderaterna egentligen vill. Det handlar här, precis som på så många andra punkter, om att staten inte skall lägga sig i. Småskalighet och decentralisering, det passar i moderaternas drömsamhälle för de offentliga institutionerna, det passar för de fackliga föreningarna men inte för den privata företagsamheten. Jag tycker att det är dags att centerpartisterna tar fram den svenska historieboken och ser hur det svenska samhället har vuxit fram, ser hur koncentrationstendenserna alltid har påbörjats bland de intressen som står moderaterna närmast. Öppna ögonen och tro på de moderata lockropen först när de i praktiken har visat att de vill börja sin småskalighet i den delen av det svenska samhället! Lär också av vad som har hänt i Storbritannien! Visserligen drabbas de stora företagen av den ekonomiska politiken, men det är ändå bland de små företagen som härjningarna av den konservativa brittiska politiken framför allt pågår. Det är där de många stora nedläggningarna förekommer. Och se hur det är här hemma! Hur många småföretag är det inte som bistert har fått känna på den ekonomiska politiken! Hur många är det inte av oss själva som kan peka på småföretag som håller på att gå på knä-— eller som redan har gjort det därför att de inte kunde bära den räntehöjning som kom i början på det här året och som egentligen inte orsakades av någonting annat än av att trepartiregeringen dåligt förmådde hantera sina arbetsuppgifter! Vad är det som händer med människor och samhällen där arbetslösheten breder ut sig? Det är många som har förvånats över att de sociala utbrotten inte har blivit större i de västliga länder som under de senaste åren successivt har sett arbetslöshetsköerna växa. Men det är ju så att arbetslösheten skapar ganska få revolutionärer men väldigt många passiva människor och väldigt många människor som bryts ner. Vi kan i länder som Storbritannien se hur de personliga problemen ökar, liksom självmorden, morden och andra brott, hur sjukdomar som hjärtinfarkter och magsår ökar och hur alkoholismen breder ut sig. Personligheten förändras efter en längre tids arbetslöshet. Och vi behöver inte gå till Storbritannien för att se detta. Vi kan se det här hemma i Sverige. Vi har alltid kunnat se det bland arbetslösa människor. Bland många av de äldre som nu slås ut från arbetsplatserna kan man tydligt märka hur förödande arbetslösheten är för personligheten. De människor i Sverige som i dag närmar sig pensionsåldern är vana vid att leva i ett hårt samhälle sedan barndomen, ett samhälle som krävde arbetsinsatser från morgon till kväll. De människorna har ofta också den puritanska inställningen att man skall gå till jobbet även om man egentligen är sjuk, att man alltid skall ställa upp. Det finns i Sverige många exempel på kvinnor och män som har slitit hårt i det svenska arbetslivet men som efter några månaders arbetslöshet plötsligt stämplas som arbetsovilliga, som arbetsskygga individer. Varför? Varför? Hur kan det bli så med människor som under årtionden varje dag har gått till jobbet? De har förmodligen haft de hårdaste jobben, de lägsta lönerna och de sämsta arbetsmiljöerna. Arbetslösheten förändrar människornas personlighet. Och det är inte de arbetslösa som vi skall attackera för det, utan det är arbetslösheten. Bland ungdomarna kan man anta att det är risk för att den här personlighetsförändringen går ännu snabbare än bland de äldre. Det är inte de ungdomar som går och driver på stan och som kanske ligger och drar sig till klockan ett på dagen och sedan så småningom går ner till arbetsförmedlingen som vi skall anklaga för detta, eftersom vad de ungdomarna i själva verket vill är att precis som alla andra få gå till ett ”kneg”. Och det är vår uppgift i det här huset att se till att de får göra det. Fru talman! Det är många reservationer som vi socialdemokrater har fogat till det här betänkandet. Vad jag nu har sagt berör främst reservationerna 1, 2, 3, 5 och 20, och dem vill jag yrka bifall till, liksom till alla de andra reservationer som mina partivänner från utskottsgruppen senare kommer att ta upp — de som rör ungdomsarbetslösheten, de handikappade, fackets inflytande över de statliga bidragen, arbetslöshetsersättningen, tekostödet och mycket annat. Till sist, fru talman! I det här betänkandet behandlas de fyra propositioner om arbetsmarknadspolitiken som Ingemar Eliasson har lagt fram under det här året. Det är bl.a. budgetpropositionen från januari och det är den s.k. stora propositionen om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken under 1980 talet. Dagen och tidpunkten för den här debatten bestämdes för länge sedan, men ministern är inte här i tid. Folkpartiledningen anklagas, har jag läst i tidningar, av de egna för att vara maktfullkomlig, för att vara sig själv nog och för att inte lyssna på människorna och medborgarna. Inte någon gång tidigare under det här året har arbetsmarknadsutskottet besvärat statsrådet Eliasson med en diskussion häri kammaren. Alla hans förslag är samlade till i dag. Men det finns tydligen viktigare uppgifter för statsrådet Eliasson än att vara här och lyssna till vad man säger i parlamentet. Det tycks, fru talman, som om de klagande folkpartisterna har fog för sin kritik.

Fru talman! Arbetslösheten kommer att öka de närmaste åren. Arbetslöshetsnivån är högre än föregående år. Varslen om permitteringar och uppsägningar har ökat och förväntas stiga kraftigt. Ungdomsgrupperna kommer att drabbas särskilt hårt. Nytillträdande på arbetsmarknaden har en mycket svår, för att inte säga omöjlig situation. Kommunernas åtstramning kommer att drabba ungdomen mycket hårt. En ökning av arbetslösheten med flera tusen — kanske 70 000 å 80 000 i vinter — är inte någonting orealistiskt. Det är kapitalismen som är orsaken till detta. Kapitalismens kris över hela världen hotar sysselsättningen och minskar vår industriproduktion. Det är främst tre förhållanden som hotar industrisysselsättningen. Det är utflyttningen av företag till andra marknader, som ger högre profit. Kapitalexporten är där en del. Utflyttning av forskning och utveckling från Sverige minskar industriutvecklingen i landet. En stor del av den svenska handeln sker inom de multinationella företagens ramar med förskjutning mot andra marknader, vilket också skapar svåra konsekvenser för syssel sättningen i vårt land. Regeringen och storfinansen satsar helt på exportinriktad produktion, och det ger ju inte fler industrijobb i vårt land. Samtidigt skär man ner den offentliga sektorn. Stora sysselsättningssvårigheter blir följden, i första hand för ungdom och kvinnor. Detta sker samtidigt som strukturomvandlingen fortsätter inom våra basnäringar. Mot bakgrund av den här utvecklingen ger regeringens förslag om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken ingenting annat än ökad arbetslöshet och nya flyttlass. Huvudpunkterna i regeringens proposition är för det första att arbetskraften skall anpassås efter de jobb som kapitalet ställer till förfogande och för det andra att ansvaret för anpassningen skall skötas av arbetsgivarna och den enskilde arbetssökanden. Samhället får som följd därav ett mindre ansvar. Eftersom vi av erfarenhet vet att arbetsgivarnas ansvar enbart omfattar vinsten, kommer den enskilde arbetssökanden i huvudsak att få stå för anpassningen. Denna inriktning är en parallell till Åslingdoktrinen. Arbetsmarknadsminister Eliasson har nu, menar vi, formulerat sin egen doktrin: minskat ansvar och ”sköt dig själv!”. Detta är ingen vantolkning av propositionen, såsom utskottet tycks mena. Regeringens politik kommer att öka arbetslösheten. Det kan ingen bestrida, och det har Anna-Greta Leijon också nyss framhållit. Anpassningen till de jobb som ställs till förfogande blir följaktligen att flytta. Regeringens riktlinjer är otillräckliga och leder till arbetslöshet och flyttlass. Landets ekonomiska politik och ekonomiska system bestämmer sysselsättningen. Regeringens ekonomiska mål är full sysselsättning, ekonomisk tillväxt, prisstabilitet, balans i utbytet med utlandet och en jämn fördelning av välfärden. Detta är vackra ord, som i praktiken inte äger någon giltighet. Tillväxten skall ske med en våldsam exportinriktning. Priser och utbytet med utlandet kommer att snedvrida vår handel. Det kommer också att medföra ökade priser. Exportinriktningen får negativa följder med ännu större utlandsberoende. Åtgärderna är inte anpassade till de verkliga behov som vi har i vårt land. En jämnare fördelning av välfärden har inte uppnåtts. Snarare är det tvärtom så att klyftorna har ökat. Regeringens förslag till arbetsmarknadspolitik är underordnade kapitalismens utveckling. En ohämmad exportinriktning med svångremmar på den offentliga sektorn löser inte Sveriges problem. Sveriges problem är att kapitalismen befinner sig i kris. För att Sverige skall kunna komma ur krisen måste kraftiga ingrepp göras mot den kapitalistiska lönsamhetsinriktningen och dess anarkistiska produktionssätt. Vpk har i flera motioner till årets riksmöte krävt sådana åtgärder. Vi har sammanfattat principerna för den nödvändiga kampen mot arbetslösheten enligt följande: 1. Snabbt utarbetande av ett program för 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten under en period av tre år. Däri ingår bostadsbyggande och en planmässig utveckling av den offentliga sektorns samhällsservice.

Därför måste kapitalismens profitsystem angripas. Kravet på full sysselsättning kan bara bli verklighet med en planerad industrioch sysselsättningspolitik i enlighet med de riktlinjer som vi har föreslagit. Kampen för full sysselsättning är en kamp för rätten till arbete åt alla, oavsett handikapp, ålder, kön eller utbildning. Arbetsmarknadspolitikens riktlinjer skall utgå från kravet på full sysselsättning. Ett meningsfullt arbete är en viktig utgångspunkt. Men det kräver i sin tur att utbildningen har ett meningsfullt innehåll och att arbetsmiljöerna i både fysisk och psykisk mening utformas så, att människor inte slås ut från arbetslivet. Utskottet avstyrker vpk-förslagen beträffande dessa riktlinjer. Några krav skall inte ställas på produktionslivet. Samhället skall bara understödja dess inriktning och stimulera genom penningbidrag, flyttningsbidrag, stöd till nyanställningar, omställningsbidrag m.m. Regeringen underkastar sig slaviskt marknadsekonomin. Man säger ibland från regeringshåll att marknadsekonomin inte är felfri, att den har sina brister. Dessa brister skall man emellertid eliminera genom att göra marknadsekonomin socialt acceptabel. Men de allt större kraven och krisen inom kapitalismen samt kraven på högre profiter gör det än mer omöjligt att göra kapitalismen socialt acceptabel. Finns det något kapitalistiskt land som lyckats med detta? Svaret är nej. Titta bara på OECD-länderna, där det finns ett tjugofemtal miljoner arbetslösa! Utifrån detta mister inte bara de borgerligas utan även socialdemokraternas polityr sin glans när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Flera riktiga åtgärder föreslås av socialdemokraterna, vilka vi kommer att rösta för, men de fördunklas av den huvudinriktning som kommer fram i den näringspolitiska rapporten från LO-kongressen. Enligt denna skall arbetarna, i en historisk kompromiss, nu godkänna större vinster i företagen i utbyte mot att företagen godkänner fonder som står långt ifrån de ursprungliga Meidnerfonderna. Denna klockartro på kapitalismen kommer att svälja många uppoffringar från arbetarnas sida. Här fordras kapitalismens välvilja. Ett nytt sorgligt kapitel har påbörjats i socialdemokratins och arbetarrörelsens historia — Saltsjöbadsavtalet 1938, medbestämmandefilosofin på 1970-talet och nu på 1980-talet den definitiva underkastelsen. Anna-Greta Leijons frieri här till centerpartiet och folkpartiet ter sig kanske litet underligt. Samtidigt funderar man över vad detta är för inriktning inom arbetarrörelsen, om det inte är en direkt parallell till moderaternas politik eller den företagsamhet som de företräder. Den politiken skapar passivisering, och det var ju just det som Anna-Greta Leijon var så ängslig för. Kampen mot utslagning och utstötning kan aldrig ske i samförstånd med marknadskrafterna. Utslagning och utstötning är en effekt av kapitalismens krafter och inriktning. Kampen måste föras utifrån helt andra grunder. I proposition 126 föreslagna åtgärder har enbart marginella effekter på utslagningen. Vi har föreslagit en inriktning på ett aktionsprogram mot utslagning och social utstötning enligt följande punkter. 1. Människor skall ha rätt till arbete oberoende av ålder, kön och handikapp. Alternativt måste de ha utbildning. 2. En riksomfattande garanti för alla ungdomars rätt till arbete eller meningsfull utbildning. 4. Målsättningen att skapa arbete åt alla måste genomsyra hela industrioch näringspolitiken. 5. En bred offensiv mot alla typer av arbetsmiljörisker. 6. Företag med hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro skall få betala förhöjd arbetsgivaravgift. 7. Obligatorisk arbetsförmedling måste genomföras. Främjandelagen skall göras tvingande. 8. Ekonomiska hjälpformer vid långvarig arbetslöshet får inte utformas så att återkomsten till arbetslivet försvåras. 9. Både socialvården och sjukvården måste på ett helt annat sätt än nu ha målsättningen att medverka till arbetsrehabilitering. 10. En restriktiv alkoholoch narkotikapolitik måste föras. Målsättningen är en avsevärd konsumtionsminskning. Utskottet avstyrker huvudinriktningen för det här aktionsprogrammet och är inte berett att på någon punkt tillstyrka inriktningen utan säger att förslagen är allmänt formulerade. Men vad vi velat föra fram är inriktningen på åtgärderna mot utslagningen. Jag tycker det är avslöjande för utskottet hur lättvindigt man behandlar frågan om utslagningens effekter. Ca 100 000 ungdomar är i dag arbetslösa i någon form. Över 40 000 är direkt arbetslösa, och resten återfinns i hågon form av AMS-verksamhet. Arbetslösheten bland de unga ökar för varje månad. De allra yngsta ungdomarna är i stort sett chanslösa på arbetsmarknaden. Situationen för handikappade och invandrarungdomar har förvärrats, och skaran av långtidsarbetslösa ungdomar ökar framför allt i skogsoch krislänen. Jag, liksom övriga riksdagsmän på Dalabänken, har fått brev bl.a. från ungdomar och speciellt från det socialdemokratiska ungdomsförbundet i mitt distrikt. De har ställt några frågor. Jag kan instämma i deras beskrivning av verkligheten. Den överensstämmer med den bild som vårt parti har. Jag kan instämma i deras krav på ökat byggande, framför allt inom den offentliga sektorn, varvad teori och praktik i skolan, praktikplatser, ökad satsning på beredskapsarbeten, satsning på miljövård för nya jobb och effektivisering av främjandelagen. Detta överensstämmer i allt med vpk:s uppfattning. Och vpk har liksom SSU-arna krävt ett handlingsprogram mot arbetslösheten. Tyvärr avstyrker nu utskottet det förslaget, och i vissa fall har även socialdemokraterna varit med om att avstyrka våra yrkanden. Jag vill bara notera att när man diskuterar basnäringarna och sysselsättningen och framför allt stålpolitiken så visar sig ungdomarna i skogslänen vara närmare vpk än den socialdemokratiska politik som förs här i riksdagen. Vad gäller de arbetshandikappade måste främjandelagen komma till användning. Den som hoppats på förståelse från företagarvärlden har blivit grymt besviken. Aktiveringen av anpassningsgrupperna har ett visst värde, men den har sin gräns. Därför måste främjandelagens tillämpning bli vad det en gång sades att den skulle bli. Arbetshandikappade måste placeras på den reguljära arbetsmarknaden i betydligt större omfattning än i dag. Beträffande Samhällsföretag gäller samma sak. Vi säger att minst 10 90 av de anställda i Samhällsföretag årligen bör placeras på den reguljära arbetsmarknaden. Utskottet lever i stort sett på hoppet och tror att det hela skall lösa sig självt i stort sett. Men nya värderingar på arbetsmarknaden måste tvingas fram. I annat fall blir allt vid det gamla. Regeringen utgår från att nuvarande strukturomvandling i vissa basnäringar och branscher är nödvändig, ja, något som inte går att stoppa. Vpk utgår i stället från att viktiga basnäringar i vårt land måste bestå. De måste förändras för framtida verksamhet — men inte läggas ned. Stödet vid lokala sysselsättningskriser är defensivt och anpassat till den internationella kapitalismens utveckling. Samhällets stöd till företag i kris måste utgå från att man skall skapa nya jobb. Att införa samhällsfonder, makt till de arbetande att tvinga fram investeringar, är nödvändigt liksom att regeringen för en aktiv industrioch näringspolitik. De fackliga organisationerna måste ges makt att stoppa nedläggningar och permitteringar som inte är nödvändiga. Vetorätt för de fackliga organisationerna är angelägen i dessa frågor. Regeringen föreslår också att det fackliga inflytandet över beslut om olika stödformer skall uttunnas ytterligare. Reglerna är något olika, beroende på stödform. Det har regeringen tagit till intäkt för att de fackliga organisationerna endast skall beredas tillfälle att yttra sig när det är aktuellt att utnyttja en stödform på ett företag. Vpk anser att det är de lokala organisationerna, som bäst känner till förhållandena på arbetsplatsen, som skall säga ja eller nej till en stödform. Om de inte tillstyrker skall inte något stöd utgå. Den geografiska rörligheten kommer att skjuta ny fart när den kapitalistiska krisen slår igenom för fullt. Regeringens förslag om skattebefrielse avseende flyttningsbidrag kan bara tolkas som en anpassning till flyttningspolitiken. I stället bör åtgärder vidtas mot en sådan utveckling. Att göra flyttningsstödet skattefritt och samtidigt ta bort traktamenten för dubbel bosättning kan bara syfta till att göra flyttlasspolitiken mer effektiv. För den som tvingas flytta är naturligtvis bidragen välkomna och nödvändiga, men insatta i sitt sammanhang är de en effektiv hjälp i flyttlasspolitiken. Vpk anser därför att riksdagen bör avslå förslaget om att traktamente för dubbel bosättning skall upphöra. Socialdemokraterna har samma krav, och det återfinns i reservation 7. I övrigt när det gäller flyttlasspolitiken är socialdemokraterna och de borgerliga på samma linje — underlätta för kapitalet. Att införa tillfälliga rekryteringsstimulanser till företagen ser vänsterpartiet kommunisterna som en ren subvention. Därför yrkar vi avslag på regeringens förslag till tillfällig rekryteringsstimulans och kräver i stället en kraftfull industrioch sysselsättningspolitik för fler jobb. En konsekvent industrioch sysselsättningspolitik från samhällets sida ger fler jobb. Genom en planering av samhällets resurser kan viktiga samhällsbehov tillgodoses, bl.a. genom uppgifter på den offentliga sektorn. Det är det som skall lösa ungdomens problem, inte några speciella rekryteringsbidrag, som i stället bara kommer att gynna företagen. En viktig del i riktlinjerna för den framtida arbetsmarknadspolitiken är, som vi ser det, en arbetstidsförkortning, och det är förvånande att arbetsmarknadsministern i propositionen, och även utskottet, så lättvindigt avvisar en arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortningen är en av de åtgärder som måste vidtas för att ge alla rätten till ett arbete. Det viktigaste är naturligtvis att öka arbetsvolymen, och åtgärder för att åstadkomma detta har jag tidigare pläderat för. Uppgivenheten finns hos regeringen och utskottet, som inte vill vidta några åtgärder. I stället stöder de kapitalägarnas krav på förlängd arbetstid för dem som arbetar, t.ex. ökad övertid. I betänkandet behandlas t.ex. en motion av Bengt Wittbom med den inriktningen, som bemöts positivt i utskottets skrivning. I Europa diskuterar man att minska arbetslösheten bl.a. genom en arbetstidsförkortning, exempelvis i Frankrike. Och i England talas det t.o.m. om att stoppa övertiden. En arbetstidsförkortning kommer att samhällsekonomiskt betala sig. Deltidsarbetet minskar. Utslagningen minskar. Vi får fler i arbete, större statsinkomster och mindre statsutgifter. En arbetstidsförkortning är nödvändig för en anpassning till arbetslivets utveckling. Fru talman! Med regeringens och utskottets inriktning av arbetsmarknadspolitiken kommer arbetslösheten att öka. Detta är inte en vantolkning av regeringens politik, som utskottet vill påstå att vpk gör. Det är den verklighet som döljer sig bakom de högtidliga målsättningarna. Flyttlasspolitiken kommer att ta ny fart med regeringens politik och kapitalismens utveckling. Det betyder ökad koncentration. Både den yrkesmässiga rörligheten och den geografiska rörligheten är underordnade denna utveckling. Den kan endast brytas med en ny ekonomisk politik och en ny industrioch sysselsättningspolitik. Rätten till ett arbete med meningsfullt innehåll för alla, rätten till arbete för ungdomar och handikappade, rätten att få ett arbete i hemregionen, stopp för utslagning och social utstötning — det kan bara förverkligas med en ny arbetsmarknadspolitik utifrån de principer för en ny industrioch sysselsättningspolitik som vpk har föreslagit. Fru talman! Jag yrkar bifall till vbk-motionerna 205, 484, 1068, 1089, 1097, 1426, 1497, 1834 yrkande 2, 2193 samt 2112 i alla delar utom mom. 18, där vpk-yrkandet sammanfaller med reservation 7, vilken jag yrkar bifall till.

Fru talman! Dagens arbetsmarknadspolitiska ärende är mycket omfattande. Detta omdöme gäller inte bara den långa talarlistan utan också det omfångsrika betänkandet nr 21. Det bygger i sin tur på 4 propositioner och 63 motioner, och det utmynnar i en hemställan på 104 punkter. Huvudmomenten är arbetsmarknadspolitikens budget för nästa budgetår och arbetsmarknadspolitikens inriktning under 1980-talet. En hög sysselsättning är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och för fortsatt välfärd. Det är en nationell tillgång, men det har också ett egenvärde för individen. Arbetslösheten är någonting ont. Därför kan inte arbetslösheten heller accepteras som en regulator i den ekonomiska politiken. På andra håll i Västeuropa har man trott sig bekämpa inflationen och främja uppnåendet av ekonomiska mål genom att minska sysselsättningsgraden. Det synsättet känner vi oss mycket främmande för. På denna punkt är åsiktsgemenskapen i Sveriges riksdag påfallande stor. Vi kan också hävda att vi haft hygglig framgång jämfört med delar av omvärlden. Medan vi i Sverige det senaste decenniet kunnat pressa ner arbetslöshetssiffrorna till omkring 2 7, har de i många länder i vår grannskap gått upp till 4, 6, 8 eller 10 Ze arbetslöshet. Det må sedan gälla Tyskland, Belgien, Danmark, USA eller England, för att nu nämna några länder vilkas arbetslöshetsnivå ligger på de procenttal som jag nyss nämnde. Människornas möjlighet att klara sin försörjning har alltid varit en central fråga. Ser man det i historiskt ljus, så framstår svårigheterna på ett påtagligt sätt. Periodvis återkommer nödår — detta tillhörde exempelvis bilden i det gamla bondesamhället. Med industrialismen förändrades situationen. Riskerna för massarbetslöshet ökade, men samtidigt skapades nya möjligheter att lösa problem genom resurser som en allt effektivare industri frigjorde. Arbetsmarknadspolitik i egentlig mening kan sägas ha vuxit fram i 1930-talets krispolitik. Det har varit en medveten arbetsmarknadspolitik som fått en bred uppslutning. På ämbetsmannanivå gjorde Bertil Olsson under 1950 och 1960-talen både kraftfulla och utvecklande insatser på arbetsmarknadsområdet. Ett av de grundläggande dokumenten var 1965 års arbetsmarknadspolitiska proposition. Därefter har en mängd delreformer genomförts, de flesta under bred politisk enighet. Det finns ändå, fru talman, trots de inledande orden från utskottets vice ordförande, anledning att ge socialdemokraterna en eloge för insatser i det första skedet av modern arbetsmarknadspolitik. Under hela 1970-talet har arbetsmarknadspolitiken byggts ut, sysselsättningen har kunnat hållas hög och arbetslösheten låg. Det omdömet måste 2 Riksdagens protokoll 1980/81:158-159 fällas både om tidigare socialistiska regeringar och om senare ickesocialistiska ministärer. Visserligen var inte de ekonomiska svårigheterna så stora i början på 1970-talet, dvs. den tid då socialdemokraterna hade ansvaret för arbetsmarknaden, men vi hade då — och det kan finnas anledning att påminna om det i denna debatt — högre arbetslöshet och färre människor i arbete. Utskottets vice ordförande säger med beklagande att vi nu ägnar oss för mycket åt vackra ord och vädjanden om samförstånd. Symtomatiskt är också att Anna-Greta Leijon, med mindre gott samvete som jag uppfattar det, uppehåller sig rätt länge vid den märkliga motion där man från socialdemokratiskt håll påstår att nu förs det avsiktligt en arbetslöshetsskapande politik. Efter det påståendet vill jag bara säga: Upp till bevis! Förvisso görs det stora insatser. Vi har en hög sysselsättning, en låg arbetslöshet och en god beredskap. Anna-Greta Leijon säger att svårigheterna har ökat. Visst har de det. Just därför har vi föreslagit ökade insatser på flertalet av arbetsmarknadspolitikens områden. Vilket recept har då socialdemokratin? Ja, på den punkten blev man inte klar när man i dag lyssnade på Anna-Greta Leijon. Hon ägnade sig mera åt att prata om relationer till andra partier, att peka på svårigheter och hemskheter ute i Europa. Det kan man göra, man kan dra lärdom av dem och försöka undvika dem. Men att applicera vad som händer i Danmark och England på svensk arbetsmarknadspolitik av i dag är ett övergreppi debatten som måste tillbakavisas. Så säger Anna-Greta Leijon patetiskt: Varför skall vi mera tro på den svenska regeringen än på Margaret Thatcher? Ja, se på resultaten! Se på vad som har gjorts och vad som nu föreslås! Vill man vara riktigt snäll kan man säga att vi i dag är beredda att fullfölja en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraterna påstår sig vilja göra förändringar för att få en bättre tingens ordning, men förslag i den riktningen lyser helt med sin frånvaro. Eftersom Anna-Greta Leijon beklagade att arbetsmarknadsministern inte kunde vara med här från början, gissar jag att Anna-Greta Leijon väntar med att redogöra för de förslagen tills Ingemar Eliasson kan infinna sig här efter det regeringssammanträde som han nödgades delta i tidigt på morgonen. Hittills har socialdemokraterna emellertid inte kommit med något förslag som det går att ta fasta på. Arbetsmarknadspolitiken har sina gränser eller, om man så vill, begränsningar. Vi får inte glömma att den skall vara ett komplement till en sund näringspolitik och en frisk samhällsekonomi. Det är tre hörnpelare i ett välfärdssamhälle. På den punkten har Anna-Greta Leijon faktiskt rätt. Under 1970-talets mycket kraftiga arbetsmarknadspolitiska uppbyggnad verkade också sysselsättningsutredningen. Enligt dess förslag skulle ytterligare väldiga resurser satsas. Två huvudtankar fanns med. Den ena var att man förutsatte en kraftig expansion av den offentliga sektorn. Den andra var att flera tusen skulle nyanställas på AMS. Trots att det är en kort tid sedan utredningen presenterades är bägge dessa tankegångar inaktuella. Ingen följer upp dem i riksdagen i dag. Anna-Greta Leijon har många gånger krävt att vi skulle få en sysselsättningsproposition betydligt snabbare än vad vi har fått och att den skulle vara byggd på sysselsättningsutredningens resultat. Symtomatiskt är att hon nu inte ens nämner denna mastodontutredning som gav så litet konkret. Den kärva ekonomiska situationen har fått alla att tänka om, att försöka finna nya vägar, att värna om samma mål. Det är visserligen svårare i dag, men det är mera realistiskt att göra så. Sysselsättningsutredningen hade f. ö. förtjänstfulla diskussioner om och analyser av problem som kan prägla arbetsmarknaden. En tanke som har fångats upp från den nu undanlagda utredningen är att passa ihop arbetssökande och arbetsplatser. Det är också en av de viktiga pusselbitar som arbetsmarknadsministern i sin proposition nr 126 lägger stor vikt vid. Med en intensifierad förmedling och med teknikens hjälp skall man bättre möta önskemålen att få arbetssökande och platser att passa ihop. Man kan också säga att ju högre sysselsättningsgraden blir, desto svårare blir förmedlingsproblemen. Sysselsättningsgraden i Sverige är mycket hög — omkring 4,2 miljoner människor har eget förvärvsarbete. Det är den högsta siffran någonsin. Men här finns problem, och det finns trögheter, och det är frågor som är centrala då arbetsmarknadsministern föreslår åtgärder inför det nya decenniet. I propositionen säger arbetsmarknadsministern att det är nödvändigt att bryta en utveckling som innebär att allt fler människor behöver sysselsättas utanför den reguljära arbetsmarknaden. För en sådan förändring talar både statsfinansiella och andra skäl. Propositionen förordar både riktlinjer och åtgärder för de kommande åren, och några axplock därur kan ge en antydan om innehållet i den. Arbetslöshetsproblemen skall i första hand lösas genom att den arbetssökande bereds arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsgivare och arbetssökande måste förmås att mera aktivt anpassa sina krav och önskningar. Arbetsmarknadspolitiken skall inriktas på att återställa den samhällsekonomiska balansen. Krav på anpassning får inte ställas så högt att de svagaste utestängs från arbetsmarknaden. Trögheten i anpassningsprocessen måste övervinnas. Kommunernas roll för sysselsättningen måste betonas. Länsplaneringen bör vara åtgärdsinriktad.

Kommunisterna och socialdemokraterna ansluter sig visserligen inte till riktlinjerna, men socialdemokraterna har efter vad jag förstår inga invändningar mot riktlinjerna som sådana. Deras kritik gäller den ekonomiska politiken i stort. Det är en fråga som är väl värd sin debatt, men den står inte på dagens föredragningslista, utan den återkommer vi till nästa vecka. De riktlinjer som läggs fram och som jag har redovisat kan sägas innehålla väl beprövade metoder men också en hel del nya signaler. Dessa skall ses mot bakgrund av två faktorer. Den ena är svårigheten att i en mindre expansiv ekonomi få resurser till massiva sysselsättningsskapande insatser, den andra är vikten av att arbetsmarknaden fungerar smidigt, dels för att undanröja flaskhalsproblem, dels för att ge arbetstillfällen åt även den mer svårplacerade arbetskraften. De förslag som läggs fram har just till syfte att underlätta för oss i framtiden att klara sådana problem. Det mål som skall vara vägledande för politiken i framtiden liksom hittills är full sysselsättning, arbete åt alla. Denna arbetslinje i politiken är kanske det främsta arvet som vi har med oss in i 1980-talet. I en värld av ökad arbetslöshet och ibland en förfärande tolerans gentemot höga arbetslöshetstal är det viktigt att vi slår fast en strävan som skall vara att alla som söker arbete också skall få tillfälle till det. Arbetets värde för individer och samhälle har vältaligt utvecklats också i propositionen — i alltför vackra ord, för att nu tala med Anna-Greta Leijon. Jag skall inte upprepa vad som står i propositionen utan endast betona också den sociala sidan av saken. En effektiv arbetsmarknadspolitik är också det bästa socialpolitiska medlet. Kostnader som läggs ner inom arbetsmarknadspolitiken innebär ofta direkta besparingar inom exempelvis socialmen också utbildningspolitik. Man måste alltså se till totaleffekten då man överväger arbetsmarknadspolitiska satsningar. Vad som sagts i debatten andas en grundläggande samstämmighet mellan regering och opposition om arbetsmarknadspolitikens mål och allmänna inriktning. Om inte annat har ju Lars-Ove Hagberg sagt att det råder samstämmighet mellan socialdemokraterna och regeringssidan. Ja, stämmer det om man tar i beaktande att det finns hela 28 reservationer och 3 särskilda yttranden? Jag vill nog påstå att talet om den grundläggande enigheten trots allt stämmer. De flesta reservationerna gäller egentligen detaljer i politiken. En del av dem är så näraliggande utskottsmajoritetens förslag att man måste vara någonting av finsmakare för att upptäcka skillnader; som exempel vill jag nämna reservationerna 10, 12 och 14. På en punkt finns emellertid stor spännvidd, och det gäller de ytterligare 1 500 milj.kr. som socialdemokraterna vill satsa på beredskapsarbeten under kommande år. På konjunkturbedömningen har vi en likartad syn inom utskottet, dvs. att det kan bli svårt höst och vinter. Därför behövs det insatser som är betydligt större än de vi f.n. har. Men det åligger regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna att i vanlig ordning bevaka både sysselsättningsläget och utbildningsbehovet och ge medel för att klara detta. Det socialdemokratiska yrkandet om 1,5 miljarder ytterligare synes i det ljuset mycket märkligt. Regeringen kan ju använda finansfullmakten, men den kan också återkomma till riksdagen och på tilläggsbudget få en resursförstärkning — en ordning som f. ö. tillämpades inte minst under den socialdemokratiska regeringsperioden. Det yrkandet tyder kanske mera på samma tankeoreda som i den märkliga argumentering socialdemokraterna förde i motionen 2191, vilken jag redan har kommenterat. Påståendena i den motionen är så anmärkningsvärda att man kunde förledas att tro att socialdemokraterna har förväxlat en del av motionstexten med kommunisternas; de kan ibland kosta på sig den typen av obestyrkta beskyllningar. När det gäller arbetsmarknadsverkets framtid på kort och lång sikt påtalas den centrala roll som platsförmedlingen måste få i arbetet. Vidare hänvisas till det s.k. PLOG:s förslag, som skulle ge ökat utrymme åt individuell platsförmedling. Även om medelsramarna kan sätta upp begränsningar för förslagets fullständiga utbyggnad, finns det säkert mycket positivt att hämta ur detta utredningsarbete. Min bedömning är dock att den praktiska nyttan inte når samma höjder som de teoretiska förhoppningar som knyts till det. Organisatoriska förändringar och nya benämningar på befattningshavarna löser bara en del av de svårigheter man kan stå inför. Utskottet hade satt ett — om än litet — frågetecken när det gäller att föra ut reformen i praktiken. Det gäller t.ex. avsnittet om att tillvarata de specialkunskaper som finns inom arbetsvägledningen. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över förutsättningarna att frigöra resurser för platsförmedlingen men också göra avgränsningar och omprioriteringar när det gäller de totala arbetsuppgifterna för arbetsmarknadsverket. Detta är f. ö. tankegångar som arbetsmarknadsutskottet redan våren 1979 anmälde inför kammaren. Även om den parlamentariska utredningen skall göra ett mycket grundligt och djupgående arbete när det gäller AMS framtida kompetens och uppgifter, skall det ändå vara möjligt att utan att avvakta utredningens förslag föra över vapenfrifrågor och omhändertagande av flyktingar till annat organ. Trots att inte alla detaljer finns redovisade blir utredningens uppgifter mycket omfattande. Det är dock inte fråga om att vare sig slå sönder arbetsmarknadsverket eller försvaga dess möjligheter att föra en effektiv arbetsmarknadspolitik. Utredningsarbetet skall dessutom bedrivas med öppenhet och med sådana grundläggande linjer att farhågorna i reservationen är omotiverade. Reservationerna 6 och 7 avser reduktion av starthjälpsbelopp resp. slopande av traktamente vid dubbelbosättning. När det gäller det förstnämnda menar vi att flyttning oftast är förenad med stora uppoffringar, både personliga och ekonomiska. Därför är vi inte beredda att sänka starthjälpsbeloppet, som centerpartisterna i utskottet önskar. Jag yrkar alltså avslag på reservation 6. I reservation 7 vill man behålla traktamente vid dubbelbosätt ning. Om detta är att säga att regeringens förslag innebär kraftiga förbättringar av flyttningsbidraget som helhet. Man skall heller inte bortse från det avdrag som finns för kostnader vid dubbel bosättning. Därför är vi från utskottet beredda att följa regeringsförslaget och avstyrka reservation åå Fru talman! Jag har inte för avsikt att kommentera varje reservation. De är ganska många, flera är nog så marginella och dessutom är några följdreservationer. F. ö. kommer utskottskamrater i senare inlägg att bemöta de allra flesta av de framförda reservationerna. Jag ber därför att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hela hemställan i betänkande 21. På en punkt kan sägas att kammaren har förekommit ett av förslagen i det här betänkandet, och det gäller det nya omställningsbidrag som regeringen föreslår och som utskottet tillstyrker. Detta omställningsbidrag var ju ett av inslagen i det stöd till varvsanställda och varvsföretag som kammaren indirekt biföll genom att ställa sig bakom uppläggningen av de varvsbeslut vi tog häromdagen. Jag hade då anledning att anmäla de principiella fördelar som detta omställningsbidrag har jämfört med en isolerad anställningsgaranti. Bl. a. är det rättvist. Omställningsbidraget underlättar lösandet av lokala sysselsättningskriser. Avsikten är att det skall sättas in då de lokala förmedlingsresurserna inte räcker till. Det gäller alltså driftsinskränkningar som berör minst 300 personer, men åtgärderna kan komma i fråga även vid mindre antal. På en annan punkt finner utskottet det mycket värdefullt med den rekryteringsstimulans som arbetsmarknadsministern vill rikta direkt till tillverkningsindustrin. Av två skäl är det förslaget positivt. Det ena är att det kan bli svårt att upprätthålla industrisysselsättningen de närmaste kvartalen. Det andra är att man vill få tillverkningsindustrin att expandera, för det är ju den grenen som skall bära så mycket. Rekryteringsstimulansen kommer att beräknas på den nettoökning på de olika arbetsplatserna som sker mellan den 1 april i år och den 31 mars 1982. Beredskapsarbetena har dragits ned i antal, och det innebär att det finns utrymme för en ökning då sysselsättningen återigen börjar svikta. Det finns outnyttjad kapacitet då det gäller beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Denna kapacitet kommer väl till pass i en pressad konjunktur kommande vinter. Det totala anslag som regeringen föreslår i anslutning till budgetpropositionen och kompletteringspropositionen uppgår till dryga 12 miljarder kronor. Av intresse är inte bara det mycket höga penningbeloppet och den stora satsningen som sådan, utan också den fördelning som anslaget har. En stark betoning ligger på beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning, men också stödet till arbetshandikappade har fått en stor uppräkning. Det är nu nära 4 miljarder kronor som går till handikappade inom arbetsmarknaden. Den rena arbetslöshetsersättningens andel är bara dryga 10 90. Nära 90 90 går alltså till andra insatser. Internationellt är denna satsning på sysselsätt ningsskapande åtgärder anmärkningsvärt hög. I t.ex. Danmark är förhållandet det omvända, dvs. bara drygt 10 2o går till kringinsatser, medan 85 å 90 Jo går till arbetslöshetsunderstöd. På ett par punkter i betänkandet gör utskottet tillkännagivanden till regeringen. En gäller beredskapsarbeten i AMS egen regi, där vi beträffande verksamheten för specialanvisade hänvisar dels till vad utskottet förra året sade i den frågan, dels till att den avveckling av verkets förläggningar för specialanvisningar som nu pågår borde avvaktas. Anledningen härtill är bl.a. den parlamentariska utredningen, men också att kommunerna skall ta ansvaret för social service gentemot de specialanvisade. Det finns också problem med en långt gående boendeintegrering. Ett bifall till motionerna 1053, 1431 och 1839 innebär därför ett välbehövligt rådrum beträffande de förläggningar för specialanvisade som ännu inte är avvecklade. På en annan punkt gör utskottet en markering som jag vill redovisa. Det gäller äldrestödet inom tekoindustrin. Detta stöd infördes 1977 till ett belopp av 171 milj.kr. Nästa budgetår var det 257 milj.kr. och innevarande budgetår 320 milj.kr. För kommande budgetår föreslås oförändrad summa, 320 milj.kr. En högst betydande del av statens samlade insatser till tekoindustrin kommer just genom detta stöd. Regelsystemet föreslås dock något förändrat, i avsikt att hålla tillbaka importverksamhet och stimulera inhemsk produktion. Från facket och branschens organisationer har framförts farhågor för att det nya regelsystemet skulle innebära ett minskat stöd. Samma sak har länsstyrelsen i Älvsborgs län i en uppvaktning påtalat för utskottet. Vi har i utskottet tagit fasta på den kritik och oro som har framförts och noterat att varken utskottets eller regeringens avsikt är att beskära det totala stödets omfattning. Därför föreslår vi att regeringen skall vara oförhindrad att göra justeringar som visar sig erforderliga för att säkerställa att äldrestödet till tekoindustrin under nästa budgetår får den totala omfattning som föreslagits i budgetpropositionen. En sådan jämkning kan ske så snart man överblickat effekterna. Därigenom säkras att den totala ramen om 320 milj.kr. kan utgå obeskuren till tekoindustrin. Fru talman! Den arbetsmarknadspolitiska satsning som regeringen föreslår och utskottet förordar är ett uttryck för den höga ambition som finns att säkerställa en hög sysselsättning och undvika att människor förlorar sina arbeten. För detta finns det många motiv, men ett är viktigt, kanske det viktigaste: att ge de enskilda människorna ett meningsfullt arbete. Det har ett stort mänskligt och socialt värde.